Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall vad gäller skatteutskottets hemställan under punkten A till reservationen av herr Olof Johansson i Stockholm m.fl. och under punkten Bisamma betänkande till motionen 1601 av vänsterpartiet kommunisterna. Vad avser näringsutskottets betänkande nr 51 yrkar jag här bifall till reservationerna 1 b, 2 och 3 b. Det är ganska intressant att i denna debatt se hur gränslinjerna går. På storbankernas och fusionärernas sida uppträder å ena sidan finansminis tern och å andra sidan moderaternas talesman. På den andra sidan finner vi ett brett urval av folk från ganska olika politiska kretsar, vilka förenas i en allmän och som vi kommunister tycker mycket sund oro, en känsla av olust, inför den jättelika maktkoncentration som möjliggöres genom den påtalade fusionen. Det är motionärer såväl från mittenpartierna som från socialdemokraterna och kommunisterna som med olika nyanseringar har gett uttryck för denna sin oro.

Det har också i detta ärende som i ett flertal andra med likartade aspekter på samhällsutvecklingen inte lyckats den socialdemokratiska gruppoch partiledningen att hålla den hundraprocentiga disciplinen, utan det har väckts ett par socialdemokratiska motioner som ger uttryck för samma oro som de övriga känner som här har uppträtt som fusionens kritiker. Det är ju allmänt känt att det förekommit och förekommer en betydande motsättning i synen på kapitalkoncentrationen mellan regeringens och statsbyråkratins företrädare å ena sidan och stora delar av det socialdemokratiska partifolket, inte minst partiets ungdomsrörelse, å andra sidan. Partiets ungdomsrörelse har sedan länge haft och har alltjämt i sitt handlingsprogram krav på affärsbanksväsendets — kreditväsendets över huvud taget — förstatligande. Det må konstateras att de föreliggande socialdemokratiska motionerna är ett mycket blekt återsken av denna radikalism bland partifolket — de är utomordentligt försiktiga. De går ut dels på att man skulle ha en något större andel s.k. offentliga representanter i affärsbanksstyrelserna, dels på att man skulle utreda förhållandena kring koncentrationen inom kreditväsendet. Från kommunistiskt håll har vi i och för sig ingenting emot detta, men vi menar att de krav som ställs är så vaga och intetsägande att vi inte har velat reservera oss till förmån för dessa socialdemokratiska motioner. Vi betraktar knappast heller det som vår sak; det signifikativa är att inte heller någon socialdemokrat reserverade sig till förmån för de socialdemokratiska motionerna, vilket bör noteras. Vi menar exempelvis att utredningskravet i motionen av Oskar Lindkvist m.fl. är ganska onödigt. Det kan rent av från folklig synpunkt te sig negativt, därför att det skulle innebära att man sköt på hela frågan — en fråga som för övrigt är synnerligen tillfredsställande utredd såväl genom enskilda forskarinsatser, bl.a. av C.-H. Hermansson, som i koncentrationsutredningen. Någon ytterligare utredning för att fastslå ett uppenbart faktum beträffande kapitalkoncentration i denna del av näringslivet anser vi inte behövlig. Men det är ändå värt att notera att man bland det socialdemokratiska partifolket tydligen inte är beredd att skriva under på den allt hejdlösare anslutning till kapitalkoncentrationen inom kreditväsendet som regeringens talesmän och utskottsmajoriteten i olika sammanhang givit uttryck för. Det är inte bara fråga om att tolerera en fusion inom den huvuddel av det samhälleliga livet som helt kontrolleras av storbankskapitalet, utan det är direkt fråga om att propagandistiskt såväl som ekonomiskt träda i bräschen för en sådan fusion av kapital och makt. Man för inom socialdemokratin ett alltigenom borgerligt resonemang. Vad som är bra för storbankerna förutsättes vara bra för näringslivet, och vad som är bra för näringslivet förutsättes vara bra för den stora majoriteten lönearbetare som ingen makt har över detta näringsliv. Det är en variant på den gamla amerikanska tesen att vad som är bra för General Motors också är bra för Förenta staterna. Man hävdar att det är bättre att man håller denna del av bankvärlden i, som det heter, svenska händer än att det internationella finanskapitalet skulle ta över. Det argumentet har två svagheter. För det första rör det sig här endast i en viss, betingad mening om en svensk bank; det blir en storbank som har nästan lika stor del av sin intressesfär förlagd utanför statens gränser.

För övrigt speglar denna argumentation om faran för att internationella finansinstitut skulle ersätta s.k. svenska finansinstitut faktiskt också det förhållandet att regeringen och staten i Sverige för närvarande är maktlösa och vore maktlösa därest stora utländska finansgrupper skulle vilja i stor stil etablera sitt herravälde över den svenska kreditmarknaden. Socialdemokratiska ledamöter av näringsutskottet har också hävdat att det här inte är fråga om någon egentlig maktkoncentration, att talet om maktkoncentration är överdrivet. Man har t.o.m. gått så långt i argumentationen att man har hävdat att om t.ex. Kreditbanken och postbanken, de två statliga kreditinstituten, sloges samman, så skulle det snarast vara farligare än när de här två privata jättebankerna slås samman — en, må jag säga, säregen argumentation. Låt mig, herr talman, försöka att litet grand utveckla vänsterpartiet kommunisternas inställning när det gäller kravet på ett förstatligande av affärsbanksväsendet. Ofta uppfattas kanske kravet på förstatligande som ett sätt att vilja på annat vis än på det privata planet främja en maktkoncentration. Vi är medvetna om att den kritiken ingalunda är helt ogrundad, och vi har inte någon förenklad och förgrovad syn, som innebär att bara man för över stora delar av bankväsendet i statlig ägo skulle någon form av folkligt inflytande därmed vara i och för sig bättre garanterad än om man har en privat maktkoncentration. Vi har i reservationen 1 b vid näringsutskottets betänkande nr 51 redan delvis utvecklat denna tankegång, och den sammanhänger med vår syn, dvs. den marxistiska synen, på staten som maktapparat. Förstatligande, säger vi där, är ingalunda liktydigt med socialisering. I ett samhälle av borgerligt kapitalistisk natur är staten i allt väsentligt den härskande klassens, dvs. i det här fallet väsentligen finanskapitalets företrädare. Det visas också av den entusiasm med vilken man från statsapparaturens och regeringens sida argumenterar för den här fusionen. Detta betyder att ett överförande av egendom och inflytelsesfärer från den privatkapitalistiska till den statliga sektorn i och för sig ingalunda innebär att den kapitalistiska karaktären hos samhället på något sätt behöver ens modifieras. Det kan t.o.m. i vissa fall i praktiken vara så, att ett ökat statligt inflytande på ett effektivare sätt främjar storkapitalets intressen genom att dessa kanaliseras och tar sig uttryck i statens attityder och därmed kan framträda med större officiell auktoritet än vad fallet är om de skulle tala genom privata finansiärer eller intressenter. Men det kan också förekomma att ett överförande i den borgerliga statens händer av delar av eller hela näringsgrenar innebär någonting gynnsamt för de folkliga intressena. Om t.ex. en stor internationell oljekoncern skulle vilja etablera sig och prospektera på svenskt område eller svenskt vatten, kan det i och för sig vara gynnsamt ur folklig synpunkt om detta förhindras genom att den borgerliga staten rycker in och lägger sin hand över denna del av verksamheten. Utifrån det helt praktiska perspektivet har vi också i detta fall velat föra fram kravet på ett förstatligande av affärsbanksväsendet därför att vi menar att detta trots allt har vissa, om också begränsade, fördelar ur folklig synpunkt framför den jättelika privata kapitaloch maktkoncentration som står som alternativ. Det förhållandet att finanskapitalet skulle fråntagas den direkta äganderätten över affärsbankerna bör, såvitt vi ser det, innebära en försvagning av dess makt. Vi menar också att i ett statligt affärsbanksväsende kan offentlighetsprincipen lättare göras gällande. Det förutsätter naturligtvis att man aktivt kämpar och arbetar för att så skall bli fallet. Med en bara passiv hållning kan man inte låta sig nöja — då blir insynen kanske lika dålig som den för närvarande är i det privata storbanksväsendet. Ett i statens hand samlat affärsbanksväsende kan också, rätt använt, tvinga fram en offentlig diskussion om en mer genomtänkt statlig inställning till investeringsoch kreditpolitiken. Det kan innebära att man kan tvinga staten till vissa eftergifter gentemot de lönearbetandes intressen. Det kan också innebära att man på ett bättre sätt kan avslöja den borgerliga staten i de fall där den spelar sin roll att gå emot de folkliga intressena, exempelvis inom regionpolitiken, som för närvarande sker då staten främjar koncentrationen. En diskussion om investeringspolitik och investeringarnas fördelning skulle kunna klargöra åtskilliga sådana politiska sammanhang som nu i alltför hög grad kan skjutas undan. Med dessa fördelar för ögonen menar vi å andra sidan att inte heller detta är tillräckligt. Vi har väl i viss mån en annan synpunkt än de som här träder in enbart så att säga till förmån för en decentralisering av kreditväsendet. Vi menar att det som motiverar deras strävan är en i och för sig helt sund reaktion, men vi menar också att reaktionen kanske är litet mindre enkel än vad som eventuellt kan framgå av att man enbart hävdar decentraliseringen i själva företagsstrukturen. Även från folklig, demokratisk och socialistisk synpunkt har man uppenbarligen ett behov av någon form av central målsättning för investeringspolitiken. Vill man främja en folklig och radikal investeringspolitik, så måste denna grunda sig på en politisk målsättning, där man har någon form av central auktoritet, och en decentralisering får alltså inte förhindra en sådan allmän målsättning.

Därför menar vi att denna fara måste kunna balanseras genom en central målsättning som i och för sig sedan kan kombineras med en betydande grad av decentralisering av besluten. Sedan är det ju så, som vi också har påpekat, att sambandet mellan centralism och decentralism inte alltid är entydigt.

Det kan ju i och för sig ligga en viss fara i en alltför stark decentralisering som inte kombineras med en central korrigering, och en decentralism i och för sig, när det bara gäller företagsstrukturen, behöver ju inte innebära att insynen i kreditväsendet för de potentiella låntagarna och för folk i allmänhet nödvändigtvis blir bättre.

Vi menar att det lättare kan åvägabringas inom ett statligt ägt affärsbanksväsende med den större grad av offentlighet, som man trots allt bör kunna pressa fram, än genom olika former av privat ägande.

Vi har väl uppfattat det som något av en utmaning just dessa dagar, att vi skall behöva föra debatten samtidigt som alla vanliga lönearbetande i det här landet får tillbaka sina skattsedlar.

Man kan väl inte bättre karakterisera dagens skiljelinjer och dagens frågeställning när det gäller det realpolitiska innehållet än genom att just jämföra de situationer som storbanksherrarna och storbankernas aktieägare i skattehänseende befinner sig i med motsvarande situation för den överväldigande majoriteten av lönearbetare och även av småföretagare i det här landet. Det förekommer ju, och har sedan lång tid förekommit, ett omfångsrikt annonserande i pressen och i andra tryckalster liksom ett affischerande, där motivet är regeringspartiets välkända märke med texten ”Ökad jämlikhet”. Jag tror att i detta skatteärende och detta koncentrationsärende är det många som har anledning att säga sig: Jaså, detta var vad det verkligen handlade om.

Herr talman! Mitt anförande borde väl i allt väsentligt inskränka sig till att gälla näringsutskottets betänkande nr 51, men eftersom jag i flera anföranden har apostroferats i olika sammanhang vill jag säga några ord om denna fråga i stort, även om jag råkar komma in på skatteutskottets betänkande nr 72. I pressen har vi gång på gång kunnat läsa påståenden att staten här skänker bankerna så och så många miljoner kronor, det växlar mellan 50 miljoner och upp till 300 miljoner kronor. I det här fallet gäller det två självständiga banker, som har sina fonder och sitt aktiekapital, och enligt de bestämmelser som gäller när en bank läggs ned och aktiekapitalet delas ut till aktieägarna skall det beskattas på ett alldeles speciellt sätt enligt den skattelagstiftning vi själva har antagit. Vad som nu händer är inte att någon bank läggs ned, utan att två banker som finns skjuter ihop sitt aktiekapital och sina fonder till en ny bank. Vad vi skall besluta om är att i skattehänseende betrakta det så och icke på det sättet att här lägger man ned två banker och bildar en ny bank. Talet om att vi beslutar skänka pengar till bankaktieägarna är därför överdrivet. Jag vill gärna poängtera, att det för mig verkar väldigt lustigt om vi i det här fallet skulle säga att vi skall handla på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Riksdagen utsade klart genom sitt beslut 1969 att i sådana här fall skall vi jämställa affärsbankerna med andra bankinstitut. Vi skulle med andra ord stifta en särskild lag, som skulle gälla inte generellt utan för vissa banker. Däri ligger inkonsekvensen. Man kan ställa sig frågan om den här stora banken behövs, om det är nödvändigt eller värdefullt att den kommer till stånd. Jag tror att vi i våra alltmer utvidgade internationella handelsförbindelser har behov av en bank, som verkligen kan sköta de svenska utlandsaffärerna. Jag kan inte se att det är farligare att vi har en stor bank än att vi har flera små eller att det är lättare att handskas med två banker än med en stor bank. Vi har 15 affärsbanker även efter den här fusionen. Vi har alla sparbankerna, som inte för så länge sedan har fått nya uppgifter och nya möjligheter att gå in med lån till företagare. Vi har jordbrukskassor och två statliga banker — Kreditbanken och postbanken — och vi har även Investeringsbanken, som visserligen har speciella uppgifter. Bankväsendet är utsatt för inspektion genom bankinspektionen. Riksbanken har stor insyn i bankerna. Det är inte bankväsendet som är minst kontrollerat i samhället. Det finns mycket större anledning att ta upp frågan om insyn och medinflytande i våra aktiebolag än i bankstyrelserna, om man skall jämföra detta. Låt mig bara konstatera, att man haussar upp detta till en förfärligt stor historia och tycker att det är någonting fullständigt ödesdigert. Herr Olof Johansson i Stockholm säger att Svenska handelsbankens verkställande direktör har sagt att han inte betraktar koncentrationen och storleken som ett konkurrensmedel, det går att konkurrera på annat sätt. Det är ganska intressant, eftersom Svenska handelsbanken är den större banken även efter fusioneringen. Den är redan så stor som eller större än de två bankerna tillsammans blir. Det kan vara värt att notera i sammanhanget. Jag tror att den här banken kan ha sitt värde, men låt mig säga att som jag ser saken är inte problemet om man skall ha en eller två banker utan på vad sätt samhället skall ha insyn och medinflytande i bankväsendet. Det väsentliga är inte att vi åstadkommer en oändlig massa småbanker. Vi får på inget sätt en bättre samhällelig kontroll på det viset. Till det kommer att vi har ett mycket bättre grepp om bankväsendet än vi har om våra bolag i övrigt. Låt mig sedan säga några ord om näringsutskottets betänkande och om några av de motioner som behandlas där. Det finns flera motioner, bl.a. tre socialdemokratiska, som i och för sig inte går emot bankfusionen men som vill öka det allmännas insyn och medinflytande i bankerna i samband med den här fusionen. I en motion föreslås att man skall ha dels en direktionsledamot, dels särskilda revisorer m.m. I andra motioner talas om andra anordningar, att man skall utreda bankväsendets uppgifter. Jag kan i princip förstå de här motionerna, men det är inte så väldigt länge sedan vi beslutade om offentliga styrelserepresentanter i bankerna. Detta system har ännu inte fungerat ett år. Det är åtta nio månader sedan de första representanterna tillträdde, och det är väl ändå vettigt att pröva en ordning som införts för bara något mer än åtta nio månader sedan, innan man går ut och säger att detta är för litet och att vi måste ha mer, att vi måste ha det och det. Det är väl inget som hindrar att, om det på sikt visar sig att detta system med offentliga styrelserepresentanter och andra former av insyn inte räcker till, samhället då går vidare. Men låt oss pröva detta någon tid innan vi utdömer systemet med offentliga styrelserepresentanter. Jag tror att de kan fylla en väsentlig uppgift när det hela stabiliserats. Jag förutsätter att finansministern, som utsett vederbörande, någon gång kallar representanterna till överläggningar m.m., så att man får det att fungera och så att det blir verklig insyn i bankerna. Sedan får vi se hur det kommer att verka. Men utskottet är inte berett att i dag gå längre. Vi tycker att systemet bör få en hederlig chans att prövas, vi tror det kan betyda en hel del. I betänkandet finns det också ett förslag om att samhället skall ha rätt att ha fem styrelserepresentanter i den nya banken. Detta är betingat av att det i Skandinaviska banken i dag finns tre offentliga styrelserepresentanter. Skandinaviska banken arbetar nämligen på tre i stort sett självständiga avdelningar — en i Malmö, en i Göteborg och en i Stockholm. I stora drag skall den ordningen bibehållas i den nya banken. Därför är det väsentugt att man får en utökning av representationen till fem. Det går utskottet med på liksom på att suppleanter skall kunna utses till verkställande direktörer. Det är väl vettigt för att inte alltför många bankdirektörer skall bli valda till ledamöter i bankstyrelsen. Det finns också en del andra motioner och flera reservationer. Låt mig först ta upp reservationen av herr Börjesson i Glömminge, vilken herr Olof Johansson i Stockholm så varmt talade för. Herr Johansson sade att det var mycket lustigt att jag kunde gå ut och säga att centerns handlingssätt var ruskigt ohederligt då det gäller den här historien och att jag kunde säga att det finns folk som har kommit på att man kan tala om decentralisering. Jag står för dessa uttalanden och anser att man inte behöver fler belägg än den här reservationen för att säga så. Vad är det centern och de här reservanterna egentligen vill? Ja, man får söka mycket efter vad som egentligen åsyftas i reservationen.

OK, vi är överens så långt. Men varför då inte samarbeta med de socialdemokratiska motionärerna som vill sätta kött på benen och inte bara prata om att vi bör ha det så utan som direkt föreslår hur de vill ha det? Eller, jag skall gärna säga det, ni kunde gärna ha ställt er bakom några av Jörn Svenssons reservationer som i och för sig är konsekventa. Han menar detsamma men säger också att vi bör handla på ett visst sätt. Jag tycker att reservationen leder ingen vart.

Men själva föreslår reservanterna ingenting annat än att riksdagen bör skriva till Kungl. Maj:t och tala om att man har denna uppfattning. Är det konstigt att jag säger att detta är en ganska underlig uppläggning? Man tycks vilja någonting liknande det som Jörn Svensson vill, men man vågar inte föreslå det. Argumenteringen stämmer inte med slutklämmen, och det måste väl betecknas som underligt. Argumenteringen är att om vi får små banker och följaktligen också små företag och små jordbruk, då är det demokrati i samhället. Utvecklingen i världen går mot större enheter — utomlands finns det jättestora banker — och vi skall tävla med dem med våra små banker. Men låt oss i stället för att diskutera, huruvida bankerna skall vara stora eller små, ta upp frågan om vilket inflytande samhället skall ha i dessa banker och hur vi skall få dem att tjäna samhället och inte några mäktiga privatintressen. Det vore mer vettigt att man då tog steget fullt ut i stället för att odla föreställningen att små banker och små företag alltid är demokratiska. Jag tycker att Jörn Svensson i en av sina reservationer ger ett bra belägg för att detta resonemang inte går ihop. Jag har använt uttrycket att många ”fått för sig” att det är populärt att ”tala om” decentralisering. Jag menar därmed att man just bara talar och inte föreslår några åtgärder. Det är typiskt också för denna reservation; det är prat och prat men ingenting mer. Det sägs vidare att den rationalisering som blir följden av sammanslagningen är betydelselös. Såvitt jag förstår innebär sammanslagningen att det i Stockholm kommer att försvinna mellan 20 och 30 bankkontor. Jag tycker att bara det är en vinning med tanke på den stora mängden bankkontor i denna stad. Men sammanslagningen kommer inte att innebära att man lägger ned bankkontor ute i landet. Den kommer också att medföra en decentralisering — om vi nu skall använda det uttrycket. Stockholms enskilda bank har i dag kontor bara i Stockholm och Göteborg, medan den nya banken kommer att få kontor runt om i landet på alla de orter där Skandinaviska banken har kontor. Det argumentet kan tas med lika gärna som något annat. Jag har alltså svårt att förstå vart centern egentligen vill komma med detta tal — man resonerar runt! Olof Johansson i Stockholm säger t.ex. först att storleken inte är avgörande för konkurrensförmågan. Därefter talar han i fem minuter och kommer in på ett annat tema. Då säger han: Ja, men sparbankerna kommer ju att bli slagna till slant av den nya banken som får så mycket större möjligheter att konkurrera. Är alltså storleken av betydelse för konkurrensen, eller är den det inte? Den kan inte vara både—och; bestäm er för en linje att argumentera efter! Vidare finns det några reservationer från kommunistiskt håll, av Jörn Svensson. Dessa är konsekventa i så måtto att Jörn Svensson vill att vi skall förstatliga bankväsendet. Han fullföljer den tanken och stannar inte på halva vägen. På s. 12 gör han emellertid en underlig — eller snarare karaktäristisk — skrivning. Han talar där om inflytandet på regional och kommunal nivå och fortsätter: ”Själva förstatligandet utgör ingen garanti härför men bildar väl den grundläggande förutsättningen för att man i kamp skall kunna hävda en sådan demokratisering. Större offentlighet och demokratisering såväl i toppen som lokalt är den enda vägen att främja en äkta decentralisering av inflytandet över kreditväsendet. Att ha en decentraliserad företagsstruktur inom bankväsendet är däremot icke tillräckligt. Detta ökar inte insynen.” Första delen av det citerade avsnittet kan jag vara med om och alltså säga: Större offentlighet och demokratisering såväl i toppen som lokalt är den enda vägen att främja en äkta decentralisering av inflytandet över kreditväsendet. Enbart förstatligandet gör det inte. Ja, det kan vi vara helt överens om. Sedan kan vi alltid diskutera hur detta inflytande skall se ut och hur vi skall komma fram till det osv. Men själva tanken tycker jag är riktig. I övrigt yrkar herr Jörn Svensson avslag på propositionen. Han vill att man förstatligar bankväsendet, och det är, som sagt, konsekvent. Utskottet för sin del vill inte gå på den linjen utan tillstyrker propositionen. Från moderat håll finns en reservation, som herr Hovhammar har talat för, vari framhålls att man inte vill vara med om en ökning av antalet styrelserepresentanter osv. Om denna reservation är det att säga, att den är i konsekvens med de moderatas syn på hela denna fråga, då man ju inte vill vara med om något inflytande för det allmänna i bankerna. Man vill inte ha det ökade antalet styrelserepresentanter. Därför avstyrker man det förslaget. Utskottet finner att förslaget är bra och bör kunna utvecklas till en värdefull del av bankväsendet och tillstyrker därför. Jag vill inte förlänga diskussionen ytterligare. Jag tycker dock att man i den allmänna debatten har haussat upp denna sak alltför mycket. Man har gjort detta till något fruktansvärt märkligt. Det framhålls att något liknande aldrig har hänt tidigare i detta land, osv. Jag tror inte att man skall se frågan på det sättet. Jag vill se det hela så, att vi skall ha ett bankväsende som fungerar. Vi har ett bankväsende med en oändlig massa konkurrensmöjligheter. Det existerar en insyn från det offentliga. Jag tycker att vi skall öka den och sträva efter att få större medinflytande — en medbestämmanderätt i bankväsendet lika väl som i näringslivet i övrigt. Jag tror inte att vägen går över statskapitalism — låt mig gärna säga det. Jag tror inte heller att vägen går över ett slags suddigt pratande om decentralisering, utan att man drar konsekvenserna av vad man säger. Vägen går över ett arbete, som innebär att vi undan för undan flyttar fram våra positioner. Att samhället, medborgarna och de anställda får ett medinflytande och får vara med och bestämma både i banker och i företag betyder en utveckling mot en större ekonomisk demokrati. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall passa på att lugna herr Svanberg på en punkt, nämligen beträffande talet om att vi inte föreslår något konkret. Detta ärende gäller ett konkret fusionsfall, och prövningen i sak har varit uppdelad på två utskott. I detta konkreta fall finns alltså yrkandet i centerreservationen om avslag på propositionen i skatteutskottets betänkande. Jag hoppas att herr Svanberg tar sig tid att läsa också det. Sedan när det gäller fortsättningen har jag sagt att vi beträffande banksektorn bör bedriva en näringspolitik, som vi bör skaffa oss på grundval av det slutbetänkande som det sägs att koncentrationsutredningen skall komma med, vilket herr Svanbergs näringsutskott också välvilligt upplyser om. Självfallet bör man ta ställning med utgångspunkt i de utredningar som här arbetar och se problemet på längre sikt än man kan göra i detta konkreta fall. Det är alltså inte fråga om att bara allmänt tala om decentralisering. Herr Svanberg har uppenbarligen missuppfattat mig, när han talar om att jag å ena sidan säger att en sammanslagning inte påverkar konkurrensen och å andra sidan hävdar att den skulle göra det. Jag citerade alltså direktör Wallander i Handelsbanken, som ansåg att storleken inte främjar konkurrensen i och för sig. Jag tycker det var bra att han hade den uppfattningen. Jag har självklart samtidigt, precis som sägs i motionen 1602, den uppfattningen att en maktkoncentration kan direkt motverka konkurrensen. Jag vill citera en mening ur motionen: ”Bevillningsutskottets uttalande bör enligt vår mening ses mot bakgrund av frågans skattepolitiska innebörd och syftet att uppnå lika konkurrens mellan olika bankinstitut, men innebar självfallet ingen bedömning i övrigt av maktkoncentrationens ökning vid fusioner, vilket dessutom kan direkt strida mot syftet att uppnå bättre konkurrens mellan bankerna.” Detta är uttryck för min uppfattning i sakfrågan. När det gäller kontrollen från samhällets sida är naturligtvis bankinspektionens, riksbankens och dess statliga styrelserepresentanternas roll i sammanhanget ett uttryck för att vi från samhällets sida upplever det såsom väsentligt att just denna sektor av näringslivet är speciellt hårt kontrollerad. Jag skulle kunna vara litet elak mot herr Svanberg i hans egenskap av styrelseledamot i Enskilda banken. När bankledningarna, som det här var fråga om, går till representanterna i styrelsen och begär förhandsbesked, då tror jag att det räcker med styrelserepresentanter. Såvitt jag vet var herr Svanberg inte tillfrågad om fusionen. Nu är det emellertid bättre med fem representanter i styrelsen än med tre, och det är bättre med tre än att herr Svanberg sitter där ensam.
Herr talman! Centern får väl själv förklara sin inställning till bankväsendets struktur, men när det gäller den konkreta frågan, nämligen att reagera mot det stötande i denna skattebefrielse och att reagera mot att staten aktivt går in och främjar en privatkapitalistisk koncentration, är varken centerns eller kommunisternas positioner oklara. Herr Svanberg påstår att han i vissa stycken skulle vara överens med mig. Tyvärr förhåller det sig inte riktigt så, herr Svanberg. Vi menar olika saker med s.k. offentliga styrelserepresentanter, och vi menar helt olika saker när vi säger samhälle. Det herr Svanberg kallar samhället är inte vad ordet betyder i vanlig mening, nämligen hela det ekonomiska livet, alla medborgare som lever inom det svenska samhällets ram, utan samhället, i den betydelse herr Svanberg talar om det, betyder staten, som utser representanter i bankstyrelserna. Men staten är en borgerlig stat, och dessa s.k. offentliga styrelseledamöter har mycket allvarliga brister ur folklig och demokratisk synpunkt. För det första är de bundna av samma sekretess som övriga styrelseledamöter, och för det andra representerar de ideologiskt i stort sett just samma åskådning vare sig de kommer från statsbyråkratin eller från de organisationstoppar som mer eller mindre utgör statsapparatens förlängning i det här samhället, och därför representerar de just den synpunkten, att det är bra med sådana privata bankfusioner. För övrigt har socialdemokraterna och regeringen sett till att dessa offentliga styrelseledamöter är i betryggande minoritet, så att de, även om de någon gång skulle vilja någonting annat än de stora privatkapitalisterna, inte kan göra annat än vad dessa vill. Sedan måste väl ändå herr Svanberg hålla med om att ett förstatligande — även ett överförande i en borgerlig stats hand av affärsbanksväsendet — skulle innebära exempelvis en betydligt starkare offentlig kontroll och starkare offentlighet över huvud taget kring just de internationella kapitalrörelserna. Och det skulle ju ändra situationen betydligt. Nu befinner sig socialdemokratin och regeringen i den positionen — de har själva försatt sig i den — att de får vara så goda att buga och tacka när Wallenberg för ut kapital till främmande länder.

Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm får ursäkta mig om jag anser att han hade två olika meningar. Jag kan nu konstatera att han som bevis först läser upp vad experterna säger, men sedan tror han inte på det utan ser saken på ett annat sätt. Jag undrar varför han åberopar de experter som han ändå inte tror på. Vidare säger han att det gäller att föra en konsekvent näringspolitik. Ja, då får vi väl vänta på de motioner från centerhåll, som verkligen kommer att betyda någonting i det sammanhanget. Vi har inte sett av dem ännu, och därmed är det väl inte mer att säga om den saken. Låt oss sedan ta upp detta med att vara tillfrågad. Jag har hört det så många gånger att kammaren kanske bör upplysas om vad det här gäller. Förhandlingarna om fusionering av de två bankerna har handhafts i en liten krets precis som i alla andra sammanhang; man utreder i en liten krets och sedan går man till den stora styrelsen. När detta kom till den stora styrelsens kännedom, visste de av aktieägarna valda ledamöterna inte mycket om saken. Jag hade blivit underrättad ett par tre dagar tidigare av finansministern. Jag utsågs i konselj den 13 augusti till representant i bankstyrelsen, och meddelandet om fusionen kom i mitten av september. Jag hade då funnits i denna bankstyrelse under mindre än en månad, medan utredningarna hade pågått mer än ett år. Att jag underrättades av finansministern tycker jag var helt riktigt. Jag representerar inte aktieägarna i denna bank utan det allmänna, i det här fallet finansministern. Jag tycker att det någon gång borde bli tyst med talet om insyn och tillfrågan. Sedan några ord till Jörn Svensson. Jag skall återigen säga att han har rätt! Vi representerar två olika synsätt på samhället. Jörn Svensson säger att när jag talar om samhället menar jag något annat än han. Ja, jag menar ett samhälle, där vi inte bytt ut en privatkapitalism mot en statskapitalism, utan att vi fortfarande har ett demokratiskt samhälle där vi alla är med om att besluta. I övrigt kanske det inte är mycket mer att säga om hans uppläggning här än att medge att vi båda ser på samhället på olika sätt. För mig är ett medinflytande från samhället, staten, den representativa demokratin, de valda representanterna, folket, de anställda osv. det viktigaste. Låt oss sluta med den teologiska tvisten. Du har rätt! Vi representerar två olika synsätt. Enligt herr Börjesson i Glömminge skulle jag ha sagt att jag kan gå med på hela sista stycket i reservationen. Nej, jag sade inte riktigt så. Jag sade att jag går med på hela motiveringen. Men om slutklämmen sedan blir en västgötaklimax, är det en helt annan sak. Man talar om att det borde vara så och så, men plötsligt säger man — ja, vi vet inte vad vi vill.
Herr talman! Nu blir ju herr Svanberg terminologiskt sett ännu intressantare. Nu påstår han faktiskt att det är mera demokratiskt att två privata storbanker fusionerar och dominerar kreditväsendet både i dess nationella och internationella aspekter än om man skulle överföra det hela i statens ägo. Han definierar alltså demokratin med någonting som absolut fast hänger samman med den privata äganderätten och med koncentrationen av det stora kapitalet. Jag tror inte att den synen och över huvud taget det praktiska agerandet för att främja denna koncentration delas av de socialdemokratiska partiorganisationerna. Herr Svanberg skulle nog inte möta den uppfattningen om han skulle åka ut till dem och försöka förklara varför det skulle vara mera demokratiskt med stora privatbanker än ett genomförande av exempelvis SSU: krav i dessa frågor. Jag tror att det socialdemokratiska partifolket skulle upptäcka att det i det stycket råder en klyfta mellan ledning och fotfolk s. a. s. Jag vill tillägga att jag vet litet om det socialdemokratiska partiets reaktioner. Jag var medlem i partiet under 15 år. Jag är uppvuxen i ett socialdemkratiskt hem i tredje generationen. Men det var just yppandet av den här typen av åskådningar och ett handlande på det sätt som går igen här i dag som var en av de bärande orsakerna till att jag i besvikelse lämnade partiet. I dag ser jag att jag inte hade så fel.
Herr talman! Jag skall yttra mig helt kort. Jag tycker att en statlig styrelserepresentant i Enskilda banken inte skall vara riktigt så förnöjsam som herr Svanberg här gav uttryck för att han är. Det är en farlig linje. Jag noterar att det var finansministern och ingen annan som underrättade herr Svanberg.

Herr talman! Nej, Jörn Svensson, vi är inte ute på ett diskussionsmöte nu utan vi skall hålla oss till vad vi har sagt. Jag säger att jag inte är överens med Jörn Svensson i fråga om hans samhällssyn. Jag vill ha ett demokratiskt samhälle där vi alla har inflytande över bankväsen, näringsliv osv. Vad Jörn Svensson vill ha är en statskapitalism, över vilken några få i toppen bestämmer. Där ligger skillnaden. Försök inte att vränga detta till att jag har sagt att det här gäller att bevara två banker. Detta har endast med ett demokratiskt samhälle att göra. Efter den här uppvisningen av Jörn Svensson förstår jag mycket väl varför han lämnade socialdemokratin. Resonerar man som han gör, skall man nog inte vara kvar i socialdemokratin. Det tänkesättet hör inte hemma där. Hans uppträdande här tycker jag inte jag har stor anledning att bemöta. I vår Bibel heter det: ”Höves oss flere vittnen, Han har själv talat”. Jörn Svensson har själv vittnat om sitt sätt att argumentera.

Herr talman! Som ett led i den ekonomiska utvecklingen kan vi konstatera att företagen växer. Vi kan också slå fast att det uppkommer krav på bankerna att ge större lån och ta större risker än tidigare. Det sätt på vilket företagen växer inverkar också på de svenska bankernas situation. Vi vet att företagen i hög grad växer ute över gränserna. Svenska företag har över 200 000 anställda i utländska dotterföretag. Detta att företagen går över gränserna gör att de svenska bankerna möter en ökande konkurrens med utländska banker — ofta långt större än våra banker. Detta är en påtaglig förändring, och frågan är hur man skall möta den. Om bankväsendet inte observerar de förändringar som sker utan lever kvar i förhållanden som ej längre råder tror jag att bankerna så småningom möter en mycket skarp kritik, en kritik som vi från aktuella exempel vet riktas mot företag som på det ena eller det andra sättet inte har hängt med i utvecklingen. Det är mot den bakgrunden jag tycker man skall se den fusion mellan de två storbanker som vi nu diskuterar. Det är här fråga om två banker som mer än andra berörs av de förändringar som jag har konstaterat. De svenska affärsbankernas läge påverkas också av två andra förhållanden som är värda att uppmärksammas. Det ena är att vår valutareglering lägger hinder i vägen för en svensk bank att samverka med utländska banker för att på det viset kunna hjälpa ett svenskt företag utomlands och kunna göra det utan att själv vara en verklig storbank. Det andra är att vår inhemska lagstiftning och kapitalmarknadsreglering försvårar för en bank att utveckla specialistfunktioner som ger banken svängrum, även om banken inte är en storbank. Båda dessa förhållanden innebär, vare sig man tycker om det eller inte, att det är svårt för den bank, som åtar sig omfattande uppgifter, att inte också ha en omfattande egen rörelse. När vi så småningom skall ta ställning till frågan om viss skattebefrielse i samband med den här fusionen är den egentliga frågan inte om det skall vara skattebefrielse eller ej. Den egentliga frågan är om man vill ha den här fusionen eller inte. Blir det inte en skattebefrielse så kommer, som vi vet, inte heller fusionen till stånd. För vår del inom moderata samlingspartiet har vi konstaterat att vissa moderna ekonomiska förhållanden, oavsett om vi gillar dem eller inte, gör fusionen önskvärd. Vi beklagar att lagstiftningen har lagt sådana hinder i vägen för bankväsendet — i varje fall för dessa två banker — att det enda alternativet till tillbakagång skall vara en sådan här fusion. Men samtidigt som vi beklagar detta, konstaterar vi faktum och vill därför inte motsätta oss en fusion. Genom fusionen försvinner två banker som givit viktiga bidrag till utvecklingen av svenskt näringsliv. Genom den särskilda roll som familjen Wallenberg har spelat uppmärksammar man framför allt att Stockholms enskilda bank upplöses. Familjen Wallenberg har i kraft av sin skicklighet och framgång fungerat, tror jag, som inspiration för många men också som en rejäl måltavla i den politiska debatten. Angreppen har oftast varit djupt orättvisa — självfallet inte alltid eftersom ingen människa är felfri. De som har kritiserat har glömt att företagande är svårt och att flera av de framgångsrika företag som har varit Stockholms enskilda bank närstående har kunnat ges finansiella och andra resurser att växa ifrån blygsamma och ofta krisartade omständigheter. De som har fördömt har också förlorat ur sikte vad som i nuvarande industriella skede borde vara lättare än någonsin att se nämligen att framgångsrika företag trots allt är en förutsättning för att man skall kunna ge trygghet, sysselsättning, utveckling och förbättrade villkor. Det blir där en märkvärdig motsats mellan ropet på sysselsättning och skallet på företagare som bidrar till att skapa sysselsättning. Den nya banken blir en stor bank men som flera talare har påpekat redan är det ändå inte en bank som är större än Svenska handelsbanken, och den är långt mindre än de stora bankerna i andra länder. Det är ingen tvekan om att det kan komma att bli mindre konkurrens i svenskt affärsbanksväsende genom denna fusion, men på längre sikt kan det ju vara mera betydelsefullt att det blir bättre service åt kunderna om bankväsendet bättre kan fylla sina uppgifter än det skulle göra om det inte anpassade sig till de nya förhållanden som råder. Herr talman! Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att det i den nya banken bör vara inte tre utan fem statliga styrelserepresentanter. Från moderat sida har vi varit motståndare mot den här uppläggningen med statliga styrelserepresentanter. Den absolut nödvändiga statliga insynen och kontrollen sker och skall ske på ett mycket bättre sätt genom bankinspektionen och riksbanken. Systemet med statliga styrelseledamöter innebär en sammanblandning av uppgifterna att vara företagande respektive laggivande och kontrollerande instans. Svårigheten att ha denna sammanblandning visar sig också i att väl finansministern och statsministern men inte de statliga styrelserepresentanterna hade inblick i de förhandlingar som ägde rum under lång tid mellan de två bankerna. Det är mot den bakgrunden som vi yrkar avslag på regeringens förslag att det skall vara fem i stället för tre statliga representanter i den nya bankstyrelsen. Om det är riktigt, som herr Jörn Svensson sade, att herr Hovhammar glömde att yrka bifall till reservation 3 a, kan jag ju reparera det genom att nu framställa det yrkandet, herr talman. De olika statliga representanterna i de två bankstyrelserna var som sagt ovetande om förhandlingarna. Det kastar ett löjets skimmer över denna representation. Men det väcker också till liv en undran, om förhandlingar och i praktiken oåterkalleliga beslut i en så viktig fråga som den vi nu diskuterar skall ske utan allmän möjlighet till meningsyttringar. Vi har från moderat sida på ett tidigt stadium kritiserat det sätt på vilket förhandlingarna sköttes, och sådana synpunkter tål att framföras på nytt. Jag har här lyssnat på herr Olof Johanssons anförande, och det är min uppfattning att mycket av det han sade är värt att tänka på. Jag beklagar att de synpunkterna inte har kunnat komma fram på ett tidigare stadium än just nu. Den kritiken drabbar självfallet framför allt regeringen. Det gör den av två anledningar. För det första är det ju regeringen som har till uppgift att bedöma på vilket sätt ett avgörande i en sådan här fråga skall träffas. Bankledningarna har följt gällande lagar och därtill uppträtt med vederbörlig försiktighet för att undvika att det skulle kunna spridas otillbörlig information som skulle kunna missbrukas t.ex. på börsen. Den andra anledningen till att en sådan kritik drabbar regeringen framför allt är att regeringen så ofta talar om medborgarnas insyn och om nödvändigheten av öppenhet men ändå som så ofta annars handlar på ett helt annat sätt. Det finns här en motsättning mellan hur man lär och hur man lever. Om inte, herr talman, det som man lär anses duga i verkligheten skall man också ändra förkunnelse.

Herr talman! När denna fråga blev offentlig var ju den allmänna reaktionen ganska så upphetsad. Det var därför med en viss tillfredsställelse som jag avlyssnade herr Burenstam Linders inlägg nyss. Det skilde sig i allt väsentligt från de reaktioner som även moderata samlingspartiet gav till känna när frågan blev offentlig. Det var väl så att man på många håll kände ett slags politisk vittring i näsborrarna och räknade med att drevet skulle sättas i gång. Jag vill minnas att en i sådana här frågor i andra sammanhang lugn och balanserad natur som Gösta Bohman undrade om gräsrötterna hade blivit tillfrågade. Jag föreställer mig att det skulle vara en pik åt mig, ty herr Bohmans kontakter med gräsrötterna är väl fasligt dåliga. Emellertid kom man rätt snart på sina håll underfund med att man kanske hade tagit för stora ord i sin mun. Den argumentering man förde gick då i stället ut på att man i sak inte hade någonting att erinra men i princip var emot eller var mycket betänksam inför åtgärden i fråga. Besinningen har väl dock så småningom kommit mer och mer i dagen, och jag tyckte just att herr Burenstam Linders inlägg vittnade ganska starkt om detta. Frågorna om hemlighållandet av förhandlingarna och anledningen till att de offentliga representanterna i bankstyrelserna inte var informerade kan jag förklara mycket enkelt, nämligen på det sättet att en förhandling aldrig är en uppgörelse förrän man kommer till samförstånd.

Den som har någon erfarenhet av förhandlingsarbete måste instämma i ett så enkelt konstaterande. När man emellertid efter något år av diskussion — och under den tiden visste ingen huruvida förhandlingen skulle leda till något resultat — ändå kom fram till en uppgörelse meddelades finansministern att denna uppgörelse var ett faktum. Jag var underrättad om att förhandlingarna pågick, men jag kunde inte gärna missbruka förhandlarnas förtroende genom att göra denna information till offentlig egendom med de konsekvenser som skulle ha följt för vissa börspapper och med den i övrigt underliga diskussion som skulle ha flammat upp. Jag kan väl också säga att den omständigheten att familjen Wallenberg var en av parterna var en viss garanti för att det, om det skulle ha varit en offentlig debatt, skulle ha uppstått vissa svårigheter med att hålla diskussionen på det sakliga planet. Jag tillåter mig bara att göra det konstaterandet. Det är litet för mycket av känsloladdningar som skulle föras in i en sådan diskussion. När jag alltså blev underrättad om att de långa förhandlingarna hade lett fram till en lösning, meddelade jag vederbörande att man borde informera riksbankschefen om detta. Tidigare var det bara statsministern och jag som visste att förhandlingarna pågick. Sedan tog jag tämligen omgående kontakt med de offentliga representanterna. Men jag är också medveten om att under hela den tid diskussionerna pågick visste icke ens de bolagsvalda representanterna i styrelserna om att förhandlingar fördes. De offentliga representanterna fick i vissa fall sin information före de bolagsvalda representanterna. Förhandlingarna måste av naturliga skäl föras inom en mycket begränsad krets. — Detta om detta, herr talman. När det talas om den maktkoncentration som den här fusioneringen skulle innebära, så är det väl rätt så till vida att en bank har större möjligheter att vara stark än två banker som representerar bara hälften var av den enda bankens styrka. Och då är ju frågan: Har vi intresse av ett internationellt starkt bankaktiebolag? Jag kanske säger litet för mycket när jag talar om ett internationellt starkt bolag, eftersom jag har sett uppgifter om att den nya stora banken skulle bli nr 50 i den internationella storlekslistan; herr Hovhammar har lämnat en annan uppgift, nämligen att banken skulle bli nr 74. Men vårt land är ett framgångsrikt industriland. Sverige är en liten nation men en duktig industrination, och med någon liten överdrift kanske jag vågar säga att Sverige har sina multinationella intressen på industrisidan. Det är de stora företagen inom svensk industri som vi har att bygga på när det gäller standardutveckling för framtiden. Jag säger detta med all respekt för de små och medelstora, som gör sin insats, många gånger som underleverantörer, många gånger som upptäckare av nya idéer. Men jag har ännu aldrig träffat på någon företrädare för de små och medelstora företagen som har ansett att det finns något specifikt motsatsförhållande mellan de stora och de små. Tillsammans utgör de det industriella näringsliv som vi behöver. Och ännu har jag inte träffat någon så fanatisk förespråkare för småindustrins intressen att han försökt göra gällande att vi skulle kunna vara utan våra stora, internationellt erkända och ledande industriföretag. Jag vet att de svenska storföretagen är uppmärksammade utomlands och att de stora internationella bankerna av amerikanskt, engelskt och schweiziskt ursprung är intresserade av att få kunder bland de större svenska industriföretagen. Det är inte en sådan utveckling vi vill ha av vårt lands kreditväsen, vilket ju är lika nödvändigt i framstegsarbetet som själva varuproduktionen; ingen kan säga någonting annat. De svenska bankföretagen skulle få ta de kunder som är mindre intressanta, om utländska bankintressen hade möjlighet att talangscouta — det uttrycket har använts — bland våra största och bästa industrier. Jag tror inte att någon av oss innerst inne med särskild uppskattning skulle se en sådan utveckling, och jag tycker att de här båda bankerna bör hedras för att de vill slå vakt om det nationella intresset i den internationella bankkonkurrensen. Jag tror t.o.m. att jag skulle kunna gå så långt som att säga att även familjen Wallenberg tycks ha föredragit en blågul flagga framför stjärnbaneret när det gäller de stora kreditaffärerna inom svensk industri. På den punkten bör det följaktligen inte råda några delade meningar. I det utvecklingsspektrum där vi lever är det klart, att fusionerna kommer att vara ett bestående element. Vi har upplevt det när det gäller affärsbankerna i den fråga som vi i dag debatterar. Vi har upplevt det när det gäller kapitalmarknadens institutioner. Jag erinrar om sammanslagningen mellan Hansa och Trygg som ägde rum för ett par år sedan och som i det nya försäkringsföretagets skepnad kanske representerar något mellan 25 och 30 procent av kapitalmarknadens utlåning. Vi upplever hela den koncentration som sker kring försäkringsbolaget Skandia, Thule och andra företag som i en allt hårdare konkurrens funnit det för gott att förena och samla sina krafter. Vi har accepterat detta av många skäl, dels av rationella skäl, dels av skälet att även om företagen är stora och starka så betyder det också att de tvingas konkurrera hårt med varandra. Dessutom har vi en folkrörelsernas egen försäkringsinstitution i Folksam. Vi har intresse av att konkurrensen finns kvar, och den finns kvar på kapitalmarknadens område där försäkringsinstituten arbetar. Den finns kvar även på affärsbanksområdet där de instituten arbetar. Vi möter fusioneringstanken på praktiskt taget alla områden. För inte så länge sedan slog sig två stora industriföretag, Gränges och Metallverken, samman för att få mera slagkraft i en internationell konkurrens. Det kan ges många ytterligare exempel på detta. Vi har motsvarande utveckling på gång inom sparbankerna, och jag garanterar att den kommer att fortsätta. Vi har utvecklingen i gång när det gäller jordbrukarnas kooperativa rörelse, där vi snart har all förädling av livsmedelsproduktionen från svenskt jordbruk förenad på en hand. Det ligger helt enkelt i tiden. Ett försök att framför sig skissera upp något framtidssamhälle med som det så vackert heter en decentralisering av maktbefogenheterna kan man göra endast om man är beredd att slå av på framstegstakten i ekonomin och på standardökningen för det svenska folket.

Den nya banken — och det har anförts i debatten tidigare — får en omslutning på cirka 22 miljarder kronor. Sparbanksväsendet har en omslutning på i runt tal 30 miljarder kronor. AP-fonderna kommer nästa år upp i en omslutning på ungefär 50 miljarder kronor. Svenska handelsbanken har en omslutning på 18 miljarder kronor — skillnaden är inte så väsentlig. Det är också min förhoppning att man skall kunna samordna ansträngningarna när det gäller de båda statliga bankerna som på grund av den senaste banklagstiftningens utformning nu är likvärdiga och arbetar på samma premisser. Jag syftar på Postbanken och Kreditbanken. Kreditbanken är en traditionell affärsbank men Postbanken har enligt den nya banklagstiftningen precis samma möjligheter att fungera som affärsbank som de övriga bankerna. Regeringen överväger för närvarande möjligheterna att samordna dessa krafter på ett önskvärt sätt. Skulle det lyckas, blir det en statlig bank — och det kan ju herr Jörn Svensson glädja sig åt — som i fråga om omslutning till och med överträffar den nya privata banken, även om dess utlandsrörelse självfallet blir av blygsammare format. Bankernas utlandsrörelse är ju betingad av att vi har en industri som söker sig ut i världen och måste göra det om industrin skall kunna hålla sysselsättningen uppe även här hemma. Då har man att välja mellan att låta kreditaffärerna i viss utsträckning — jag hoppas i ganska väsentlig utsträckning — hanteras av ett svenskt kreditinstitut eller att lägga dem i händerna på institut som, vilket jag tidigare sagt, har annan nationalitet. Man har talat om den kontroll som här föreligger. Både herr Hovhammar och andra talare har redovisat kontrollmöjligheterna. Jag gör mig skyldig, herr talman, till en viss upprepning om jag drar dem på nytt; jag skall göra det mycket kort. Framför allt har vi de stränga bestämmelserna i banklagen — en banklag som bl.a. förbjuder bankerna att äga aktier och att den vägen gå in i företagen, även om jag är medveten om att investmentinstituten utgör någonting av ett supplement till detta förbud i banklagen. Vi reformerade banklagen för några år sedan, och det var inte tal om att i det här avseendet företa några ändringar. Vi har en bankinspektion, som jag i interpellationssvaret meddelade herr Hermansson i Stockholm, som ständigt byggs ut. Den kontrollerar att bankerna i vårt land följer lagar och författningar. Jag har rent personligen haft tillfälle att konstatera att vår bankinspektion har längre gående möjligheter att följa bankvärlden i dess hantering än vad jag tror att någon annan nations motsvarande inspektionsverk har. Vi har ju ett samarbete via bankinspektionerna över gränserna, och där går det att göra vissa jämförelser. Det är ingen tvekan om att vi är långt avancerade i vårt land med de rättigheter som vi har lagt i bankinspektionens händer. Vi är väl också längre avancerade när det gäller ränteoch penningpolitiken och valutalagstiftningen, framför allt i det sistnämnda avseendet. Det är inte på det sättet, som jag tror att herr Jörn Svensson vårdslöst kastade ur sig, att här ges nu möjligheter för familjen Wallenberg att placera sina pengar i andra länder. Så länge vi har valutalagstiftningen är bankerna tvingade att respektera den. Om de inte gör det blir det ytterst besvärligt för dem själva. Jag behöver inte återge en gammal händelse, som jag emellertid tror har gjort att bankerna är väsentligt aktsammare i dag än tidigare. Så länge vi har denna valutalagstiftning har vi också kontroll över valutaaffärerna, över transaktionerna av valutor över våra gränser. Vi har de offentliga styrelseledamöterna, och den verksamheten har, som herr Svanberg framhöll, än så länge fungerat under så kort tid att det är för tidigt att döma ut den. Låt oss arbeta med den något år, ett par år. Sedan kan vi pröva vilken verkan den har.

Vad beträffar själva skattefrågan rör det sig inte om någonting annat än att regeringen, som har sagts tidigare i debatten, har fullgjort en beställning utfärdad av det gamla bevillningsutskottet och enhälligt sanktionerad av riksdagen. Sparbanker och jordbrukskassor kommer att fortsätta sina fusioneringar utan att behöva gå till någon riksdag eller genomföra någon politisk prövning. De är befriade från utskiftningsskatten, som det heter, ex officio och följaktligen befriade från den komplikationen vid fusionering. Hela denna skattefråga kan ju förklaras så utomordentligt enkelt som att i båda de här bankerna arbetar för närvarande ett kapital som inte är beskattat i sin egenskap av arbetande kapital. Om man sammanför det arbetande kapitalet i en ny, gemensam bank, fortsätter det att fylla sin funktion på samma sätt som tidigare i de båda bankerna. Jag kan inte med bästa vilja i världen hitta något motiv för att gå in med en speciell beskattning när kapitalet inte förändrar sin karaktär. Möjligen kan man vara avundsjuk och från den utgångspunkten mena att det bör beskattas, eller man kan ha några andra, röriga uppfattningar om att här är det önskvärt att beskatta. I själva verket har det inte hänt någonting annat än att ett kapital, som nu ligger obeskattat på två händer, förs samman till att ligga på en hand, och det bör då rimligtvis också vara obeskattat. Den enskilde aktieägaren är i samma situation. Råkar han ha några aktier antingen i Enskilda banken eller i Skandinaviska banken är han i dag utsatt för den beskattning som ligger i att han får skatta för avkastningen av sina aktier och han får skatta i den mån aktierna konstituerar en förmögenhet som drabbas av förmögenhetsbeskattningen. Han byter ut dessa sina gamla aktier mot nya aktier av samma värde i den nya banken.

Det är helt naturligt att utskiftningsskatt och realisationsvinstbeskattning inte är aktuella vid denna fusionering, och det har bevillningsutskottet och riksdagen klart och tydligt uttalat sig för i en beställning som nu fullgörs. När jag lyssnat på inläggen i debatten har jag konstaterat att herr Olof Johansson i Stockholm från centerpartiet yrkar avslag på den proposition och det utskottsbetänkande som ligger. Samtidigt säger han att han i och för sig kan ställa sig bakom det tidigare riksdagsbeslutet om att här borde inte utskiftningsskatten utgå.

Det är ett försök att inta två ståndpunkter på samma gång, och när herr Johansson med mycken möda söker förklara detta gör det på mig intrycket av dålig advokatyr. Han säger som så, att man kan vara med på det gamla beslutet, men man skall ha rättighet att bedöma det från fall till fall och i detta speciella fall bör man säga nej. Varför bör man i detta speciella fall säga nej? Därför att fusionen är stor? Skall man säga ja till småfusioneringar och nej till storfusioneringar? Har man någon speciell uppfattning om detta? Skall man inte säga ja om man bedömer fusioneringen som sakligt motiverad och betingad och möjligen säga nej om man bedömer sammanslagningen som icke motiverad och icke sakligt betingad?

Vi har en rad provinsbanker som var och en arbetar inom sitt lokala område och vars utlandsaffärer är praktiskt taget obefintliga. Det kan ju tänkas att provinsbankerna beslutar sig för att fusionera sig och bli en stor provinsbank och att från de utgångspunkterna även utlandsaffärer skulle bli aktuella. Då får man titta på det. Men jag har inte velat ha den här generella rätten helt enkelt därför att jag menar att de mindre provinsbankerna har ett regionalt och lokalt betonat värde och att därför den här verksamheten bör skötas under kontroll från statsmakterna. Men herr Olof Johansson måste tala om för oss vad det är i den här fusioneringen som sakligt sett skulle innebära att han vägrar den skattebefrielse som i och för sig är naturlig och som är förutsättningen för att fusioneringen skall komma till stånd. Det räcker inte med att säga att bankerna är stora; det måste vara någonting annat bakom. Nu begär jag inte att herr Olof Johansson skall vara hur ärlig som helst. Men nog har jag litet svårt att frigöra mig från tanken att man på centerpartiets sida i den här fusioneringen har trott sig se chansen till politiskt taktiska vinster i väljarkretsar som traditionellt inte hör hemma bland centerpartiets vanliga väljarkår. Till herr Börjesson i Glömminge vill jag säga en sak. Jag skall inte vara elak här, men jag hade en känsla av att herr Börjesson hade sovit gott när jag svarade herr Hermansson på hans interpellation. Här är det ju inte fråga om någon speciell välsignelse. Vi har sagt från statens sida att när två banker funnit det förenligt med sina intressen att gå tillsammans, har vi inte haft någon anledning att vägra detta, och vi har därvidlag haft ett enhälligt riksdagsuttalande i bakgrunden. Man kan kalla det för välsignelse eller för vad som helst; det är helt enkelt vad det är. Men herr Börjesson gjorde mig litet förvånad genom att säga att om nu den här fusioneringen skulle gå i någon riktning, så drog han slutsatsen av mitt inlägg att den skulle gå i socialistisk riktning. Mitt svar till herr Hermansson var att det finns de — herr Hermansson, herr Jörn Svensson och andra — som tycker att det här är ett favoriserande av storfinansen och kapitalistkoncentrationen i landet. Det finns andra — och det har givits offentliga deklarationer om detta — som har sagt sig: Måhända är det här ett första steg mot ett förstatligande och en socialisering av affärsbankerna. Jag har inte lagt in någonting av dessa värderingar i mitt ställningstagande — det var det jag ville ha sagt med mitt svar till herr Hermansson. Det är en praktiskt-ekonomiskt betingad affärsfusionering, och det är alldeles onödigt — om man nu inte har ett absolut behov därav, som kanske både herr Hermansson och herr Jörn Svensson har — att föra in en ideologisk debatt om vare sig socialisering eller kapitalisering i samband med denna sammanläggning. Herr Hovhammar har ställt frågan — och det är andra som också har varit inne på detta — varför det blev hela fem representanter för det allmänna som styrelseledamöter i den här nya stora banken. Jag tror att herr Svanberg har klarat ut den saken — det beror ju helt enkelt på den nya bankens organisationsstruktur, med de självständiga enheterna i Malmö, i Göteborg och i Stockholm. Man kan säga som så, att måhända skulle man ha nöjt sig med — och det gör vi fortfarande — en i Malmö, en i Göteborg och en i Stockholm, men det bör under alla förhållanden vara två i Stockholm enligt den författning som vi antagit om statliga styrelserepresentanter i affärsbankerna. Det skall nämligen på huvudkontoret i de stora bankerna finnas två samhällsrepresentanter — en som deltar i det mera förberedande arbetet på verkställandeutskottsplan eller förberedelseplan och en som är med i styrelsen. Man skulle då logiskt komma fram till fyra. När vi emellertid i de här båda bankerna hade fem —- tre plus två — ansåg jag att det var onödigt att ta bort en av dem. Det var naturligt att låta samtliga fem gå över i den nya banken, och på den punkten var ju den nya bankledningen enig med mig. Så, herr talman, ett svar till herr Svensson i Malmö. Han gjorde från talarstolen gällande att han kunde räkna med ett brett urval från partierna emot det här förslaget. Ja, huruvida herr Svensson har rätt på den punkten eller inte blir vi väl upplysta om så småningom, när kammaren är framme vid voteringen. Herr Svensson var glad för den här breda uppslutningen, som han uttryckte det, utifrån sina socialistiska utgångspunkter. Han slöt följaktligen i sin socialistiska ideologiska famn icke allenast varenda centerpartist i den här kammaren utan även en hel del folkpartister, som han förutskickade skulle rösta för ett avslag på förslaget. Jag vill bara i all stillsamhet säga till herr Svensson, att dra inte för stora växlar på detta. Jag är inte alldeles övertygad om att det finns några ideologiska bevekelsegrunder bakom detta nejsägande till förslaget, på samma sätt som det finns hos herr Svensson. De där rätttrogna socialisterna är det möjligt att herr Svensson får leta upp i andra fall och på andra håll, även om en del centerpartister och en del folkpartister följer herr Svensson vid voteringen litet senare. Men herr Svensson säger vidare: Det här är någonting av en repetition av den gamla satsen, att vad som är bra för General Motors är bra för folket — vad som är bra för näringslivet är bra för folket. Jag har aldrig gillat den där meningen om att vad som är bra för General Motors är bra för folket, för det är ett företag bland många andra, även om det är stort. Däremot accepterar jag den andra distinktionen — vad som är bra för näringslivet är faktiskt bra för folket. Och jag tror att herr Svenssons stämma blir en ropandes röst i öknen, även när han kommer ut bland arbetsfolket, om han försöker få människorna att tro att vad som inte är bra för näringslivet är bra för folket. När jag i dag drack mitt morgonkaffe slog jag i vanlig ordning på radionyheterna. Då var det en energisk journalist som intervjuade metallarbetarnas ordförande nere i Åtvidaberg. Han ställde många frågor i den stil och av det format som man brukar använda i sådana här ögonblick. Men han fick ett enda pålitligt och ständigt återkommande svar: Vad som är intressant för oss här i Åtvidaberg, sade metallarbetarnas representant, är att vi får ha kvar våra anställningar. Detta måste väl innebära, att går det bra för Facit, trots dagens besvärligheter, så har metallarbetarna kvar sina anställningar, och det är det väsentliga för dem. Och går det dåligt för Facit och för den industri som Facit representerar, så mister de sina anställningar, och det är det sista som de önskar. De stora och klatschiga talen från talarstolarna är en sak, den praktiska verkligheten är en annan. Och det är inget tvivel om att när man kommer ut till folket, som står med båda fötterna på marken i den verklighet vi har att leva i, så kan man göra många intressanta iakttagelser.

Herr talman! Finansministern hade älskvärdheten att känneteckna mitt anförande som besinningsfullt, och eftersom finansministern är en klok man i många sammanhang accepterar jag det berömmet. Det är emellertid i sig självt en bagatell. Men om mitt anförande var besinningsfullt är det också skäl att på det sättet känneteckna vad herr Bohman tidigare gjort gällande i den fråga vi nu diskuterar, eftersom vad jag sagt är precis detsamma som herr Bohman tidigare anfört. Nu har jag, liksom vi tidigare, accepterat denna fusion. Vi betraktar den som någonting som behövde genomföras — av ungefär de anledningar som herr Sträng här angav. Men jag tyckte att herr Sträng lät en aning för belåten med de moderna tendenserna till centralisering och stordrift. Jag tror att vi också har all anledning att notera vissa nackdelar med sådana tecken i den moderna världen. Och det är även betydelsefullt om man är finansminister och har så mycket makt som herr Sträng har. Sedan sade herr Sträng att den som har någon erfarenhet av förhandlingar vet att så här måste det gå till. Ja, det är väl så att herr Sträng har omfattande erfarenheter av förhandlingar, och det är möjligt att herr Sträng har fullständigt rätt i vad han säger. Men, herr finansminister, är det ändå inte på det sättet att om det är rätt som Ni nu sade, så måste Ni ändra Er förkunnelse i många sammanhang, där Ni faktiskt går omkring och säger motsatsen, nämligen att det behövs en vidgad öppenhet.

Herr talman! Egentligen är det synd att stiga upp här och störa denna duett av samförstånd mellan moderaterna och regeringen, men det är inte jag som bestämmer talarordningen. Herr Sträng menar väl ändå inte med sitt senaste inlägg från denna talarstol att motiven bakom sammanslagningen av de två storbankerna skulle vara att öka sysselsättningen? Det är i så fall en helt ny teori, som jag aldrig har hört tidigare. Herr Sträng vidhåller att denna banksammanslagning bara är en praktiskt-ekonomiskt betingad affärstransaktion utan andra verkningar. Det är den saken vi bestrider. Verkningarna är i korthet följande. Sammanslagningen av Skandinaviska banken och Stockholms enskilda bank innebär en ytterligare ekonomisk koncentration av ägande, kontroll och makt. Eftersom de stora privata kapitalägarna och storfinansen har intressen som är motsatta lönearbetarnas och folkets innebär denna ökade maktkoncentration, om ingenting annat görs, att möjligheterna att utveckla en ekonomisk och social politik i folkflertalets intresse försvåras. Olika klassers intressen står mot varandra i samhället. Monopolens, storfinansens makt kan och måste bekämpas och brytas, främst genom lönearbetarklassens insatser. Detta är förutsättningen för att en långsiktig, progressiv politik över huvud taget skall kunna genomföras. Om man utgår från vad som sägs i partiprogram och valmanifest borde det här i riksdagen finnas en majoritet för en socialistisk politik, dvs. en politik som syftar till att folkflertalet skall få hela bestämmanderätten i samhälle och i företag. Men denna majoritet utnyttjas inte för en sådan politik. Därför är arbetslösheten stor, därför framtvingas en avfolkning av Norrland och överbefolkning av storstadsområdena, därför finns det ingen demokrati i företagen. Socialdemokratin har valt att bygga sin politik på utvecklingen av den kapitalistiska ekonomin inom och utom Sverige. Denna ekonomi domineras av monopolkapitalet. Socialdemokratins nuvarande huvudlinje är därför att stödja sig på storfinansen och att stödja storfinansen. Man har glidit ifrån illusionen att reformera kapitalismen till socialism och i stället uppställt målet att få en stabil kapitalism att reformera i. Det politiska stödet och skattesubventionen till sammanslagningen av de bägge storbankerna är ett logiskt led i denna politik. Statsministern och finansministern gav redan för mer än ett år sedan sin välsignelse; nu skall riksdagen i efterhand godkänna detta — det är vad dagens debatt handlar om.
Herr talman! Jag är också mycket överraskad av en hel del av finansministerns yttranden och ordval. Finansministern menar väl inte att den svenska arbetarklassen i gemen skulle vara så ointresserad av makten på arbetsplatserna att man inte bryr sig om den privata maktkoncentrationen i samhället utan bara frågar efter om man har arbete för dagen? Maktaspekten spelar en allt större roll när folk på verkstadsgolvet bedömer sådana här företeelser — det har vi fått många bevis för. Det är naturligtvis riktigt att det från en viss aspekt är bra för de lönearbetande om det går bra för näringslivet. Men då får man inte som herr Sträng gör identifiera näringslivet med näringslivets ägare; går det alltför bra för näringslivets ägare innebär det ofta att det går dåligt för lönearbetarna. Det är den grundläggande motsättningen. Men denna identifiering av näringslivet med kapitalistklassen är väl det som i hög grad konstituerar den intressegemenskap mellan finansministern och herr Burenstam Linder som nyligen fick ett så flagrant uttryck här. Finansministern säger att det naturliga när maktpolitiskt så betydelsefulla frågor som fusioner mellan storbanker avgörs är att bankerna — en liten intern krets människor — får förhandla med varandra i hemlighet och i praktiken avgöra hur förhandlingsöverenskommelsen skall se ut. I så viktiga frågor skall det inte, säger finansministern, finnas så mycket tyckande, skrivande och diskuterande — det bara stör harmonin. Redan när jag var mycket ung och var med i socialdemokratin trodde jag i min naivitet att allt detta tyckande, skrivande och diskuterande var något som hörde ihop med demokrati och folkligt inflytande. Jag ber om ursäkt att jag tydligen har missuppfattat den saken. Finansministern fäster tydligen inget stort avseende vid ett sådant diskuterande när det gäller betydelsefulla maktfrågor. Vidare säger finansministern att de offentliga representanterna i bankerna var de som först fick reda på detta, och de sade tydligen ingenting. Deras lojalitet mot storkapitalet var större än deras lojalitet med de människor som arbetar i de företag, vilka kontrolleras av storbankerna. Det visar var statens representanter, de s.k. offentliga representanterna, står ideologiskt i denna fråga. Herr talman! Det finns tre sätt att reagera på den process av lagbunden kapitalistisk koncentration som fusionen är ett uttryck för. Man kan hävda att man skall gå tillbaka till ett tidigare stadium och decentralisera. Det är knappast som vi ser det någon realistisk uppfattning, även om den har sina respektabla motiv. Man kan även underkasta sig processen och hjälpa fram den och tro att man därmed inte tar någon som helst ideologisk ställning — det är vad regeringen och socialdemokratins ledning gör. Man kan också, som arbetarklassen bör göra, bereda sig att ta över makten från storkapitalisterna, detronisera storbourgeoisin från dess makt och skapa ett klasslöst samhälle.
Herr talman! Många har i sina repliker uttryckt förvåning över finansministern. Jag tycker att det är överflödigt. Däremot är det intressant att höra att finansministern har så starkt koncentrationsvänliga, centralistiska idéer med — det vill jag tillägga — en rätt stor ingrediens av praktiskt synsätt. Vi har alltså olika grundvärderingar. Det är klart att finansministern tolkar bevillningsutskottets betänkande 1969 på sitt vis, dvs. i stort sett som en total fullmakt över hela linjen. Men det fanns en liten brasklapp; provinsbanker skulle inte få beröras. Men var står detta i bevillningsutskottets betänkande? Herr Sträng gjorde själv under sitt anförande en bedömning av det enskilda fallet. Han sade: Risk nationellt föreligger inte ur konkurrenssynpunkt, fördelar internationellt finns. Detta är naturligtvis en värdering av det aktuella fallet, och en sådan värdering måste man enligt min uppfattning göra i varje konkret fusionsfall. Det gällde inte något konkret fusionsfall 1969 utan ett principbeslut. Sedan sade finansministern att centern agerar för att göra sig populär bland väljare som traditionellt inte tillhör partiet. Jag begär inte att finansministern skall kunna vårt partiprogram, men där slår vi fast tesen: ”Kamp mot maktkoncentration”. Eftersom vi anser att denna fusion bidrar till ökad maktkoncentration är vi emot den. När koncentrationsutredningen kommer med sitt slutbetänkande finns det anledning att också försöka lägga fast en näringspolitik för bankväsendet. Herr Sträng frågade efter mina argument utöver det som gäller bankens storlek. Jag skulle vilja rekommendera finansministern — jag hinner inte svara på detta utförligare — att läsa tredje kapitlet i ”Kreditmarknadens struktur och funktionssätt” . Där finns hela bakgrunden, och där beskrivs alla de kontaktlinjer som dras från affärsbankernas direktionsrum ut till det svenska näringslivet, främst till de stora företagen. Det borde vara svar nog. Vi får hoppas att det kommer ytterligare material i koncentrationsutredningens betänkande. Ett intressant konstaterande är också att kedjereaktionen tydligen skall stödjas genom att man på allvar undersöker möjligheterna för en fusion av Postbanken och Kreditbanken. Det är logiskt och i konsekvens med regeringens linje i detta fall.

Herr talman! Som företagare är man glad att höra herr Sträng konstatera att vad som är bra för näringslivet är också gynnsamt för folket. Jag skulle bara önska att liknande synpunkter oftare framfördes från talarstolen i detta hus. En ökad förståelse för det enskilda näringslivet är just vad jag tror att vi i dag behöver, om vi skall kunna klara vår ekonomi över huvud taget i detta land. Jag är också glad över att höra finansministern säga att de små och stora företagen behöver varandra. Det är alldeles riktigt. Det finns de som försöker splittra näringslivet i stora och små företag. I realiteten behöver vi varandra mycket väl; bl.a. behövs de mindre företagen som underleverantörer. Även detta är alltså ett riktigt konstaterande. När det gäller antalet offentliga ledamöter i den nya bankens styrelse har vi inom moderata samlingspartiet kommit fram till att det skulle räcka med tre. Finansministern säger att han kunde tänka sig att rent matematiskt sett skulle det ha räckt med fyra. Skillnaden är inte så stor oss emellan. Sedan vill jag säga bara ett par ord till herr Svensson i Malmö. Han har i flera sammanhang talat om maktkoncentrationen i samhället. Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att en representant för det kommunistiska partiet talar om maktkoncentration, eftersom hela er politik går ut på att skapa en verklig koncentration i samhället — men i statlig regi. Eller innebär inte er politik, t.ex. förslaget om ett dominerande statligt inflytande över bankerna, en maktkoncentration? Statskapitalismen i kommunistisk tappning innebär för folket mindre insyn och mindre inflytande än i det av herr Svensson så förkättrade kapitalistiska systemet.
Herr talman! Jag lade märke till att herr Burenstam Linder i sitt senaste inlägg i varje fall indirekt sade: Denna förhandling kunde knappast föras inför offentligheten. Det tycker jag är ett värdefullt erkännande. För det vidare även till herr Bohman. Hans första utspel på arenan var inte av den karaktären! Men, sade herr Burenstam Linder, då måste vi även ändra det socialdemokratiska partiets förkunnelse. Ja, livet är ju inte sådant att allting är absolut svart eller absolut vitt. Vi arbetar för att gradvis få en större insyn i det svenska näringslivet. Jag har själv signerat den proposition som stadfäste de allmänna representanterna i bankstyrelserna. Vi kommer väl i denna kammare inom en inte alltför avlägsen framtid att också få uppleva ett nytt förslag från regeringen av ungefär samma karaktär när det gäller näringslivet i övrigt. Vi strävar efter den insynen. Även om man sätter in arbetarnas representanter i företagsstyrelserna, kommer dock dessa representanter på samma sätt som de andra underfund med att vissa saker kan man inte förhandla om i form av en debatt i den allmänna tidningspressen eller från talarstolen. Man måste ha möjligheten att i varje enskilt fall bedöma vilken förhandling som kan diskuteras offentligt och vilken som inte kan diskuteras offentligt. I det bankärende som jag berörde i mitt inlägg var situationen den att man hade kunnat räkna med ganska omotiverade justeringar i vissa börskurser. Det var en restriktion för offentligheten.

Detta enligt min mening. Vi skall väl vara på det klara med att våra strävanden att komma fram till en ökad insyn och större öppenhet har vi alla ett intresse att fortsätta. Men det kan uppstå vissa fall, där sekretessen är alldeles ofrånkomlig. Jag behöver inte lägga ut texten mera på den punkten. Vill man se denna fråga utan några speciella politiskt-taktiska bevekelsegrunder i argumenteringen, ger man mig rätt i detta. Herr Hermansson i Stockholm ställde den något överraskande frågan: Menar verkligen finansministern att sammanslagningen av de båda bankerna skulle öka sysselsättningen? Ja ärligt talat har jag väl inte precis haft sysselsättningsperspektivet i förgrunden, när jag har funderat över denna sammanslagning. Efter vad jag vet — det sades ju ifrån i ett tidigt skede — skulle de anställda i de båda företagen självfallet inte riskera sina anställningar, och det har de inte heller gjort. Om jag sedan skall fundera vidare över herr Hermanssons uppslag, tror jag emellertid att man har större utsikter att bevara sysselsättningen i detta land, om de för sysselsättningen viktiga kreditbesluten fattas här vid Sergels torg än om de fattas på Wall Street i New York. Med denna utgångspunkt kan det ligga ett sysselsättningsperspektiv även i denna fråga. Herr Svensson i Malmö blir mer och mer överraskande i sin argumentering. Han drar slutsatsen att det förhåller sig tvärtemot vad finansministern säger. Går det bra för näringslivet, går det illa för de anställda, säger herr Svensson. Jag har däremot den uppfattningen, att om det går bra för näringslivet, så går det hyggligt också för de anställda, men om det går dåligt för näringslivet, går det också dåligt för de anställda. Herr Svensson har den rakt motsatta och överraskande uppfattningen: när det går bra för näringslivet, då går det dåligt för de anställda. På vilken rimlig resonlig grund kan man kasta ur sig ett sådant uttalande? För mig är det helt oförklarligt. Slutligen till herr Olof Johansson i Stockholm, när han citerar sitt partiprogram emot de centralistiska idéerna och emot maktkoncentrationen! Jag har talat om den strukturrationalisering som jag tror är ett nödvändigt element i vår ekonomiska utveckling. Några av de mest lysande exponenterna för den strukturrationaliseringen är mejeribranschen och slakteribranschen och jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse över huvud taget. Jag har bedömt denna fråga som en praktisk näringslivsfråga, och från de utgångspunkterna har jag dragit mina slutsatser. Herr Johansson i Stockholm har tydligen blivit mörkrädd på något sätt; han kan inte se den här frågan utifrån de utgångspunkter som han välsignar och accepterar när det gäller böndernas föreningsrörelse.

Herr talman! Finansministerns logik när det gäller förhållandet mellan kapitalistisk profit och lönearbete är också ganska häpnadsväckande. Jag trodde åtminstone, hur bleklagd den socialdemokratiska reformismen än har hunnit bli, att den ändå skulle fasthålla vid kännedomen om att hela frågan om resurserna i samhället är en fördelningsfråga och att profiterna dock til syvende og sidst står i en motsättning till vad lönearbetarna kan få ut. Men ni har kanske övergett fördelningsaspekten också, i er iver att vara storkapitalet till lags? Från mitt basarbete i socialdemokratiska lokalorganisationer känner jag till att det under många år funnits en ganska stark opinion som fört en livlig diskussion just om kreditväsendet och makten över detta. Denna opinion gick mot den koncentrationstendens som funnits och mot ansamlingen av makt i privata händer över kreditväsendet. Det var en opinion inom finansministerns eget parti som betraktade kreditväsendet som nyckeln och därför ville börja med att där sätta in en verklig stöt mot den privatkapitalistiska maktstrukturen. Jag tror därför inte att jag har så orätt, om jag bedömer saken så att många inom finansministerns eget parti — inte bara här i riksdagen utan också ute i partiorganisationerna — inte alls gillar den ståndpunkt till förmån för storkapitalets koncentration, som finansministern och partiledningen tagit här i dag. Om denna opinion inom socialdemokratin skulle sakna förmåga att ta sig uttryck efter den här riksdagsdebatten, måste jag säga, att finansministerns och andras förmåga att få tyst på opinionen inom sitt eget parti är ganska imponerande.

Herr talman! Det var faktiskt inte mitt uppslag att koppla ihop bankfusionen med sysselsättningsfrågan. Det var finansministern som gjorde det i ett tidigare inlägg när han talade så varmt för fusionering av företag och om intresset av att företagen var bärkraftiga. Han menade att det var det avgörande för lönearbetarna. I det allmänna sammanhanget måste man ju ställa in också den här frågan om fusioneringen av de bägge storbankerna och bedöma den ekonomiskt och politiskt. Därav min fråga. Min egen åsikt är att fusioneringen av de bägge storbankerna kommer att skärpa motsättningarna i det kapitalistiska samhället. Den kommer att leda till en skärpning av kriserna och därmed också av arbetslöshetsriskerna och alltså försvåra möjligheterna att upprätthålla en god sysselsättning. Herr Sträng har här myntat flera uttryck som berört förhållandet mellan de affärsbanker som börjat sin utveckling på svensk botten och affärsbankerna i Förenta staterna. Jag tycker också att det är bättre om kreditbesluten fattas på Sergelstorg än på Wall Street. Men jag skulle vilja göra en litet starkare geografisk bestämning av begreppet Sergelstorg än jag tror att finansministern gjorde i sitt inlägg. Jag menar att de avgörande kreditbesluten skall fattas enbart i det här huset vid Sergelstorg och alltså inte i de andra fina husen, som ligger här runt omkring. Om finansministern har samma uppfattning på den punkten, är jag glad. Detta är också anledningen till att vi intagit bestämda ståndpunkter när det gäller frågan om Sveriges förhållande till EEC. Utländska bankers möjligheter att gå in på den svenska marknaden har finansministern anfört som ett huvudargument i dagens debatt. Jag tror att det som sagts av andra är riktigt, nämligen att det utan fusionering funnits en möjlighet till samverkan mellan de svenska bankerna också när det gäller utlandsfilialer. I tidningarna ser vi nästan varje dag exempel på sådan verksamhet. Allt är inte bara svart och vitt, det är riktigt, men klyftan mellan ord och handling får heller inte bli alltför stor. I socialdemokratins nu gällande partiprogram läser jag följande: ”Socialdemokratin motsätter sig en ordning, under vilken äganderätt ger okontrollerad makt, och den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer.” I den här frågan anser jag att regeringen har handlat rakt emot vad som står i partiprogrammet.
Herr talman! Av herr Strängs anförande fick jag den uppfattningen att han menade, om man hade gått till väga på något annat sätt i dessa förhandlingar, att det hade utbrutit en osaklig debatt som hade förhindrat en fusion. Herr Sträng tyckte därför tydligen att det var bra att staten tillämpade den här överrumplingsmetoden. Jag tror faktiskt att herr Sträng uttryckte saken exakt på det viset, och det tycker jag är ett mycket förvånansvärt sätt att nalkas problemen. Det är faktiskt att åsidosätta mycket höga värden inom ramen för den demokrati som vi vill ha. Vi räknar med att i en debatt kommer fram både sakliga och osakliga skäl men till slut också förnuftiga lösningar. Med herr Strängs inställning är jag ytterligare orolig för en statlig maktkoncentration.
Herr talman! Allra först vill jag ansluta mig till syftet i det citat ur det socialdemokratiska partiprogrammet, som herr Hermansson i Stockholm här läste upp. Jag är inte, som herr finansministern tror, mörkrädd vare sig för det ena eller andra sällskapet, så länge jag är trogen mina egna idéer. Dessa innebär kamp mot maktkoncentration, i det här fallet likaväl som i andra fall, där människors inflytande hotas. Jag tycker man borde känna en viss olust från socialdemokratiskt håll — det framgår för övrigt också av de väckta motionerna — när man så klart avlägsnar sig från sitt eget partiprograms idéer som man gör i det här fallet. Det vore annars både väldigt tråkigt och skrämmande. Finansministern har numera godtagit att det här är fråga om en bedömning i varje särskilt fall. Ja, just det. Det skall alltså vara en särskild prövning också i detta fall. Jag liksom mina partivänner har kommit fram till en slutsats, finansministern till en annan, och det är de olika grundläggande värderingarna som ”bär skulden” för detta. Jag är som sagt inte rädd för att öppet redovisa mina grundläggande värderingar, Det tycker jag man skall göra i en politisk debatt. Jag glömde att påpeka att finansministern aldrig svarade på min fråga beträffande valutaregleringen, som av bankerna tydligen upplevs som det helt avgörande om man skall kunna utnyttja stordriftsfördelarna på den internationella marknaden så som finansministern anser att man bör göra. Det vore intressant att få ett svar på det.

Herr talman! Finansministern fortsätter att fäkta mot väderkvarnarna och argumenterar mot en debatt som vi inte har fört. Då det gäller själva sakfrågan, fusionen som sådan, har vi inte satt i fråga lämpligheten. Jag tror att det var en nödvändig åtgärd. Vad jag och andra med mig har kritiserat är det sätt på vilket fusionen genomfördes. Nu säger finansministern, och finansministern har sagt det förut, att fusionen inte kunde ha skett på annat sätt än det som har använts. Jag har tillåtit mig att ifrågasätta det, och motparten har gjort gällande att jag har fel. Man har påstått att det här var den enda möjliga vägen att åstadkomma resultat. Jag har inte påstått att jag är sakkunnig i fusioner av banker eller av näringsföretag över huvud taget. Men det finns folk som är sakkunnigare än jag och som delar den uppfattning jag har hävdat, att det hade varit möjligt att åstadkomma ett samarbete mellan de här stora bankerna utan att beslutet behövt drabba de anställda och den svenska kreditmarknaden som ett bombnedslag eller ett blixtnedslag eller vad man nu vill kalla det. Men även om det skulle ha varit på det sättet att vissa låt mig säga risker för spekulation hade varit förenade med ett mera öppet tillvägagångssätt, borde man ha tagit de riskerna, därför att i dagens samhälle har de anställda och de berörda människorna rätt att få behovet av information tillgodosett. De skall inte behöva finna sig i att på en presskonferens eller i radio—-TV få ett meddelande om åtgärder som i allra högsta grad påverkar deras arbetsmiljö och deras framtid. Det tycker jag är så väsentligt att jag har uttryckt min stora förvåning över att finansministern, företrädaren för ett parti som talar om information och medinflytande i olika sammanhang och som är beredd att tillgripa lagstiftningsåtgärder för att garantera ett sådant medinflytande, inte har visat någon som helst förståelse för behovet av information i detta speciella fall. I själva verket har regeringen genom sina underhandsutfästelser underlättat för bankerna att iaktta den sekretess som jag tillåtit mig att kritisera. Jag har i dag precis samma uppfattning som jag hade när fusionen offentliggjordes. Vi har inte ändrat oss. Jag hoppas att den debatt som förts om tillvägagångssättet kommer att medföra den fördelen att en större öppenhet kommer att iakttas vid liknande fusioner i framtiden — det må gälla banker eller företag över huvud taget. Jag tror att det är värdefullt att så sker också för företagen, för tilltron till företagsamheten och även för den offentliga förvaltningen.
Herr talman! Jag är faktiskt litet överraskad över herr Bohmans inlägg, och jag är inte alldeles säker på att han vid närmare eftertanke står för det. Det går nämligen till på det sättet att representanter för ett par företag kommer upp till finansministern och säger att de skall börja förhandla om en fusion men att frågan är så komplicerad att de inte har en aning om huruvida de kommer att lyckas få till stånd en lösning eller huruvida förhandlingarna kommer att spricka. I ett sådant läge får man väl ändå säga att de ansvariga företagsledningarna bör ha rätt till förstahandsbeslutet om i vilken utsträckning personal skall informeras eller icke informeras. Eller menar herr Bohman att finansministern som representant för det allmänna skall springa ut och tala om att två företagsledningar tänker börja diskutera om en sammanslagning? De vet alls inte om de kommer att lyckas, men de tänker försöka åstadkomma en fusionering. Om det sedan inte blir något av, har man ställt till en del oroligheter på börsen och bland de anställda. Om en uppgörelse kommer till stånd, bör företagsledningarna enligt min mening som föredömliga arbetsgivare — när de vet vad det är fråga om — så snabbt som möjligt underrrätta personalen. I det aktuella fallet blev det en uppgörelse, som efter någon vecka blev offentlig. Jag har inte gjort mig mödan att undersöka när personalen blev underrättad: under de senaste dagarna i veckan, i mitten på veckan eller under de första dagarna av veckan. Jag har emellertid litet svårt att tänka mig att det i det praktiska livet skulle vara en fördel att det ges offentlighet av att man har satt sig ner för att förhandla, redan innan någon över huvud taget vet om man kommer fram till en uppgörelse. Nu är ju detta inte den enda fusion vi kommer att få uppleva. Jag föreställer mig att det kommer att bli flera fusioneringar inom företagsvärlden över huvud taget och kanske även inom bankvärlden.

Jag är alldeles övertygad om att herr Bohman vid noggrann eftertanke skulle dra sig för att utfärda den rekommendationen.

Herr talman! En utgångspunkt för mitt resonemang är ju det krav på öppenhet som finansministern, hans vänner i regeringen och hans partivänner över huvud taget driver i andra sammanhang. Debatten om information, medinflytande och medansvar genomsyrar dagens svenska samhälle. Alla partier är ense om att man skall ge de anställda och de enskilda människorna större möjligheter att påverka sin miljö och sin framtid, och de som driver detta hårdare än andra brukar vara just regeringens ledamöter. Om några företagare kommer upp till finansministern och meddelar att de funderar på att slå ihop ett antal företag och frågar hur finansministern ser på det, borde finansministern med den allmänna inställning han har säga till dem: Gör inte det här bakom fällda rullgardiner i ett par styrelserum, utan gör det så öppet som möjligt! I varje fall borde finansministern — jag utgår ju ifrån de resonemang som ni själva i andra sammanhang brukar föra — inte ha lovat mera än att regeringen var beredd att i sinom tid pröva frågan enligt gällande lagar och författningar, när företagens förhandlare åstadkommit ett resultat som de ansåg tillfredsställande, och att frågan då skulle bedömas helt förutsättningslöst. Jag kan, borde finansministern säga, självfallet inte ge några löften utan att ärendet i vederbörlig ordning har dragits i regeringen. I det här fallet var, om jag är rätt underrättad, ty det här är ju fortfarande rätt sekret, både statsministern och finansministern orienterade, och de gav vederbörande underhandslöften att framlägga en proposition i ämnet. Det är möjligt att vår lagstiftning inte är bra, att det vore bättre om vi hade fullständigt klara lagregler, så att företagen själva inte behövde fråga på förhand. De borde kunna utläsa av lag och lagkommentarer om de villkor som gällde. Därigenom skulle vi slippa sådana här slutna kontakter, som inte är bra, vare sig för företagsamheten eller för förvaltningen, och som upplevs av de enskilda som berörs som utomordentligt otillfredsställande. Fråga de anställda i de båda bankerna hur de upplevde att få höra i radio och läsa i tidningar att deras jobb ändrat karaktär. Många av oss har kritiserat vad som i dag händer i Facit, vi har kritiserat Durox, Kalmar verkstad och Junex, för att nu nämna några namn som står som begrepp för händelseförlopp där anställda och andra berörda inte varit orienterade och inte kunnat påverka utvecklingen. De anställda har rätt att kräva att få tillfälle att ”anpassa sig” och det kan de få, om man går till väga på mera öppet sätt och ger information i god tid. Finansministern vet lika bra som jag att ett stort antal samarbetsavtal kommer till stånd öppet.
Herr talman! Herr Bohman börjar retirera, och han har väl ett inlägg kvar så att han kan göra det helt och fullt. Han sade: När företagare kommer upp till finansministern, bör finansministern ge dem rådet att gå hem och föra diskussionen så öppet som möjligt. Men hur gör man, om de kommer upp till finansministern och säger att den förhandling de påbörjat är så komplicerad och förhandlingstråden så tunn, att de inte ens kunnat inviga sina reguljära styrelseledamöter i att man börjat förhandla — när en mycket, mycket begränsad grupp bestående av ett par man på vardera kanten sköter förhandlingarna? Jag fick ju klart för mig hur ömtålig företagen ansåg situationen vara. Jag tycker att det skulle ha varit ett missbrukat förtroende, om jag skulle ha gjort väsen av vad jag fått veta.

Man vet ju inte om det över huvud taget går ihop eller inte. Det var den frågan jag ställde till herr Bohman, och då svarade herr Bohman på någonting annat i stället. Om nu her Bohman säger från sin bänk att det begär han inte av finansministern, varför då allt detta väsen om hemligheten i den här affären? Dessutom är det — och det vill jag säga allra sist — inga jobb som har upphört, enligt vad jag är underrättad om. De som var anställda i de båda tidigare bankerna är anställda av den nya stora banken.

Herr talman! Jag skall endast gå in på en speciell fråga, den om ”viss lindring i beskattningen vid samgående mellan affärsbankerna”. Jag kommer att försöka belysa frågan rent principiellt, således icke enbart med tanke på det speciella fall, som vi nu behandlar. Jag vill då först och främst framhålla, att jag — om nu sammanslagningen kommer till stånd — icke har något att erinra mot att riksdagen medger befrielse från skattskyldighet till inkomstskatt och till utskiftningsskatt i detta fall, det finner jag vara fullt naturligt. Nej, herr talman, det jag ur rent principiella synpunkter vill diskutera är de gällande dispensbestämmelserna i 35 § 3 mom. kommunalskattelagen om befrielse från inkomstskatt för realisationsvinst, som kan uppkomma när aktieägare överlåter sina i minst fem år innehavda aktier vare sig det gäller banker eller andra aktiebolag. Jag håller i princip med finansministern då han säger, att det enligt hans mening ej från allmän synpunkt finns anledning att behandla fusionsåtgärder av affärsbanker mindre förmånligt vid beskattningen än motsvarande åtgärder inom andra delar av näringslivet. Finansministern säger vidare, att fusionen inte skall utlösa realisationsvinstbeskattning. Jag förstår finansministerns tanke, den är i detta sammanhang fullt logisk. Finansministern har, då det varit tal om fusioner, varit mycket medgörlig. Ansökan om dispens från realisationsvinstbeskattning har så gott som alltid beviljats. Fallet Fannyudde är väl undantaget, som egentligen bara bekräftar regeln. Finansministern menar att ett avslag på ansökan om befrielse från realisationsvinstbeskattning skulle vara hämmande. Så var inte fallet beträffande Fannyudde, Pripps äger i dag 97 procent av aktierna, detta trots avslaget av ansökan. Vi har här i Sverige en realisationsvinstbeskattning, som jag anser vara tämligen bra. Vid försäljning av aktier inom två år blir 100 procent av vinsten skattepliktig. Det finns ingenting att erinra mot detta. Vid försäljning mellan två och tre år blir 75 procent, mellan tre och fyra år blir 50 procent och mellan fyra och fem år blir 25 procent av vinsten skattepliktig.

Enligt mitt sätt att se är detta fullt riktigt. Man måste bedöma läget med utgångspunkt från vad vederbörande hade för avsikt då han köpte aktierna. I det övervägande antalet fall är det nog så att om man köper aktier har man för avsikt att äga aktierna i minst fem år. Det vore nog att tubba på rättssäkerheten, om man icke vid en fusion behandlar dessa aktieägare på detta sätt, dvs. oberoende av hur länge de ägt aktierna skall de bli skattepliktiga endast för 10 procent av försäljningssumman, naturligtvis med de sedvanliga undantagen om obetydlig vinst etc. Så långt är alltså finansministern och jag i princip överens. Men så kommer vi till den punkt, där våra vägar skiljs, där finansministern i sin iver att driva på omstruktureringen av vårt näringsliv enligt min mening felaktigt gynnar aktieägarna på skattebetalarnas bekostnad. Då jag har en liten svag misstanke om att inte samtliga ledamöter i den här kammaren är fullt insatta i problematiken beträffande realisationsvinstbeskattningen tillåter jag mig, herr talman, att dra bara ett litet sifferexempel. Vi säger att vi har ett aktiebolag med aktier på 1 000 kronor nominellt. Aktiebolaget håller ett antal år nere utdelningen; den kanske skulle ha kunnat bli ungefär dubbelt så stor, men man låter pengarna stanna kvar inom företaget, vilket i och för sig är mycket vällovligt. Man konsoliderar ju företaget och man undviker på så sätt dubbelbeskattning. Det intressanta är faktiskt här, om jag får gå en aning vid sidan om ämnet, att om ett företag håller nere utdelningen blir skatteinkomsterna för stat och kommun lägre. Med den marginalskatt man kan räkna med torde ca. 70 procent av det belopp som utdelas gå till stat och kommun — en lägre utdelning innebär således mindre skatteinkomster såväl för primärsom sekundärkommunen och för staten. En låg utdelning innebär ju även när det gäller icke börsnoterade aktier att det nog förefinnes ganska stor sannolikhet för att länsstyrelsen omedvetet håller nere värdet på aktierna. Är utdelningen låg ökas utsikterna till en alltför låg värdering. Det blir då ofta så att aktieägaren kan få lägre förmögenhets skatt än han skulle ha. Nåväl, efter denna lilla utflykt går vi tillbaka till mitt lilla sifferexempel. Det dyker upp ett företag som visar intresse att köpa aktierna i det företag som jag nyss diskuterade. Finansministern uppvaktas, och han går generöst med på befrielse från realisationsvinstbeskattning för de aktieägare som ägt sina aktier minst fem år. Vad blir slutresultatet? Jo, efter förhandlingar beslutar det köpande företaget erbjuda aktieägarna 5 000 kronor per aktie. Vi tar då som exempel en aktieägare som köpt 50 aktier för kurser vid ungefär det nominella beloppet, han har alltså gett 50 000 kronor. Denna aktieägare finner plötsligt att han för dessa aktier fått 250 000 kronor. Detta innebär således en vinst på 200 000 kronor — skattefritt!

Herr talman! Jag kan hålla med finansministern om att det här inte är en fråga som gäller socialisering — därtill är själva huvudfrågan alltför begränsad — och jag håller även med honom om att något som är bra för näringslivet också är bra för folket. Men slutledningen och bedömningen av hela frågan blir en annan. Jag kan inte dela finansministerns uppfattning, som ligger till grund för propositionen och nu i första hand för punkten 2.

Det är mer en fiktion när man säger att bankerna inte får inneha det eller det, då ju vederbörande bara byter stol och direktionsrum eftersom personerna är desamma. I det här sammanhanget vill jag också framhålla att det talas om praktiska reala saker, och jag tycker man bör bedöma en sådan här fusion så som man möter den i det dagliga livet. Självfallet kan man säga att riksdagen skall vara anständig — det låter ju väldigt bra. Men beträffande beslutet 1969 tror jag att man, om man gör en tolkning av det, kan skjuta diskussionen om anständighet åt sidan och konstatera, att själva maktfrågan är mera central.

Det gäller själva tillämpningen i fråga om ägandet av näringslivet och bankerna. Nu säges det i svaret på interpellationen att den ständigt fortgående demokratiseringen och utvecklingen av vårt samhälle som kommer till uttryck genom beslut vid denna riksdag är en garanti för att ingen enskild grupp kan handla mot flertalets vilja. Är detta riktigt?

Det är väl ändå det sätt som systemet fungerar på och som människorna möter det i olika sammanhang som blir avgörande för ställningstagandet i dessa frågor. Fusioner har ju blivit på modet, och även jag har varit inblandad i fusioner. Jag måste dock i ärlighetens namn erkänna, att fusioner knappast har gynnat demokratin eller det medinflytande som man lägger in i detta begrepp. Här har det, herr talman, inte varit fråga om centralisering eller decentralisering utan ställningstagandet har varit: kan man genom en fusion på detta område gynna de intressen som Sverige kan ha eller kan man det inte? Jag har en stark känsla av att den makt som bankerna har kanhända är mindre än industrins och näringslivets när man har koncentrerat det hela till ett fåtal människor. Men sammantaget är det en mycket betydande och bestämmande maktfaktor. När jag inte kommer att rösta för propositionen i detta avseende, så är det inte bara en principfråga utan jämväl och än mera en fråga om tillämpningen och en praktisk bedömning. Jag har en känsla av att den diskussion som förts här i dag i olika sammanhang mera är en storm i ett vattenglas än en diskussion om reella ting. Jag tycker verkligen att vi här gjort denna fråga till en fråga av avgörande betydelse i ideologiska och andra avseenden. Det är den inte. Det har sagts att om man inte gillar det eller det så är man anhängare åt vänster eller åt höger eller vad det nu må vara. Bedöm denna fråga som den bör bedömas — som en praktisk, reell fråga av betydelse för det svenska folket! Jag har en bestämd känsla av att det var tur att 1969 års beslut icke gav någon generell fullmakt. Riksdagen bör i fortsättningen vara mer restriktiv än den hittills varit med att ge generella fullmakter så att sådana ställningstaganden inte görs som vi inte kan gilla och kan följa.
Herr talman! Ett sätt att motverka tendenser till maktkoncentration är en fördjupad demokratisering inom de stora företagen. De anställdas fackliga organisation har inom Skandinaviska banken i samarbete med arbetsgivaren drivit en omfattande försöksverksamhet i fråga om medbestämmanderätt för de anställda inom banken. Det är viktigt att ledningen inom den nya banken också är öppen för dessa strävanden. Ett led i denna medbestämmanderätt är representation för de anställda i bankernas styrelser. På det området finns ett enhälligt beslut av denna höstriksdag. I näringsutskottets betänkande nr 28 tillstyrker utskottet bifall till en motion om ändring av banklagen för att ge bättre utrymme för en sådan representation. Riksdagen beslöt enhälligt att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära en översyn av banklagen i detta hänseende. Nu vill jag uttrycka den bestämda förhoppningen att finansministern i början på nästa år lägger fram ett förslag med anledning av riksdagens beslut. Det har visat sig möjligt att ändra banklagen med kort varsel i andra syften. Då bör det också vara möjligt att i en så viktig fråga som den om de anställdas representation i företagsstyrelser göra detta. Mot den bakgrunden kommer jag, herr talman, att följa utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill med några få ord ta upp de socialdemokratiska motioner som har väckts i denna fråga. Motionerna kan ses mot bakgrunden av att det nuvarande bankväsendet har framkommit ur en lång och mödosam process. Vad som styrt utvecklingen har varit en blandning av olika beslut — av företagsekonomiska beslut, enskilda ägargruppers agerande, samhällets ingrepp osv. I många avseenden fungerar det svenska bankväsendet effektivt, men man kan också anföra flera exempel på motsatsen. Låt mig bara ta ett litet exempel som inte på något sätt är kontroversiellt. Även från bankernas sida har man sagt att det stora antal kontor som öppnats i städernas centrala delar knappast kan vara rationellt från samhällets utgångspunkter. Bankernas verksamhet har stora återverkningar på sysselsättningen, produktionen, branschutvecklingen, den regionala utvecklingen, maktfördelningen osv. För framtiden har vi att förutse en starkare koncentration och ett hårdare tryck från utlandet. Det kommer att aktualisera en lång rad nya problem och dessutom förstärka en del av de gamla problemen. Därför bör vi redan nu aktivera arbetet på frågan om hur vi bäst skall organisera bankväsendet i framtiden för att tillgodose de stora medborgargruppernas intressen. Koncentrationsutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete, och vi hoppas på ett bra slutbetänkande. Men vi kan knappast räkna med att man där klarar ut formerna för samhällets framtida inflytande i bankerna eller hur vår näringspolitik skall bedrivas på det här området i stort. I två av de socialdemokratiska motionerna har man pekat på vissa åtgärder som man kan vidta för att på kort sikt förbättra samhällets inflytande. I en motion hemställs att bankstyrelserna skall vara skyldiga att delta i överläggningar med statlig eller kommunal myndighet om samhällsrepresentanterna så begär. Jag vill notera att utskottet ändå i princip anser att styrelserna skall gå med på en sådan begäran. I en annan socialdemokratisk motion säger man att det är nödvändigt att även på andra sätt förbättra samhällsrepresentanternas möjligheter att arbeta effektivt. Därför bör man skapa en ordentlig basorganisation med ett sekretariat som ger utredningsservice och andra tjänster åt de offentliga representanterna. Får man dessutom offentliga direktionsledamöter och offentliga förvaltningsrevisorer, så bör systemet med samhällsrepresentanter kunna bli ett mycket slagkraftigare instrument för samhällets politik än det är för närvarande. Utskottets ordförande tyckte att man inte nu har anledning att utdöma systemet med samhällsrepresentanter, när man inte prövat det längre tid. Det kan jag hålla med om. Men varför inte pröva det med de här förbättringarna? Då får man ett ännu bättre underlag för hur det kan fungera. Varför inte ge systemet så goda förutsättningar som möjligt?

Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 1604.

Herr talman! Innan vi går till votering vill jag bara säga följande: De partier som här talat emot maktkoncentrationen gick samtliga emot tillsättandet av koncentrationsutredningen 1961. Den som tillsatte utredningen var finansminister Sträng, och den som utarbetade direktiven var finansminister Sträng. Jag ville bara påminna om detta, när man här talar om att kamp mot maktkoncentrationen har skrivits in i partiprogrammen — det har tydligen skett efter 1960.